Fru talman! När vi nu tar upp frågor kring anslag till trafiksäkerheten vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att det varit möjligt att samla majoritet i utskottet kring en höjning med 1,5 milj.kr. av anslaget till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. Efter den tragiska olyckan i Mantorp har vi väl alla kommit underfund med att allt som rimligen kan göras för att öka trafiksäkerheten vid järnvägskorsningar också bör göras. Trafiksäkerhetsverket har också sagt att anslaget med 1,5 milj.kr. är mycket angeläget, och jag hoppas att kammaren kommer att följa utskottsmajoriteten i denna fråga. Mitt namn förekommer i ett par reservationer till betänkandet. Den ena reservationen gäller ett anslag på 500 000 kr. för en propagandakampanj för att förmå fotgängare att bära reflexbrickor. Nordiska trafiksäkerhetsrådet har föreslagit åtgärder för att förbättra fotgängarnas trafiksäkerhet, och man har i olika sammanhang talat om att det borde vara obligatoriskt för fotgängare att bära reflexbrickor. Vi menar liksom trafiksäkerhetsverket att det — vilken uppfattning man än har om detta —- är nödvändigt att genom en ökad information och propaganda se till, att reflexbrickorna ökar i användning. Många tragiska dödsfall har ägt rum som en följd av att fotgängare inte använder reflexbrickor i mörker. Trafiksäkerhetsverket har sagt att man kan ordna en ordentlig kampanj kring frågan om man får 500 000 kr. Vi har tagit fasta på detta när vi yrkat ett sådant anslag. Jag vill med hänvisning till detta yrka bifall till reservationen 6. Det finns också en motion om att man skall anslå 1 milj.kr. för att stimulera anläggandet av halkkörningsbanor. Detta är en synnerligen angelägen fråga. Trafikutskottet var på besök hos trafiksäkerhetsverket i Örebro och fick då en redogörelse för de goda erfarenheter man där uppnått genom att tillgång till halkkörningsbana har gjort det möjligt att införa obligatorisk undervisning i halkkörning. Man har redan efter två till tre timmars undervisning kunnat märka betydande förbättringar när det gäller elevernas halkkörningsteknik. Häromdagen träffade jag ordföranden i Göteborgs trafiksäkerhetskommitté, en poliskommissarie som sysslar med trafikfrågor också i sitt ordinarie värv. Denne berättade att man inom brandkåren i Göteborg har infört obligatorisk halkkörningsträning och att antalet olyckor vid brandkårsutryckningar efter detta väsentligt minskat. Ett stort lastbilsföretag lät hela sin personal träna halkkörning, och man kunde även i det fallet konstatera en kraftig minskning av antalet olyckor. Fru talman! Jag tror knappast att det finns något anslag som snabbare skulle kunna öka trafiksäkerheten än det anslag på 1 milj.kr. som föreslagits för dessa halkkörningsbanor.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
Fru talman! Med anledning av den långt framskridna tiden kan jag nöja mig med att instämma i herr Sven Gustafsons yttrande och yrka bifall till reservationerna 6 och 8.

Fru talman! Jag hade gjort i ordning ett som jag tycker väldigt bra anförande, men med tanke på att tiden börjar bli dyrbar skall jag också fatta mig kort. Vi har under en följd av år motionerat om trafiksäkerhetens informationsverksamhet, som vi tycker är av stor betydelse. Den syftar till att öka allmänhetens kunskaper om trafik och trafikregler och ge rekommendationer om uppträdandet i trafiken: Vi menar att särskilt massmediainsatser har väldigt stor betydelse i sådana sammanhang — de har stor genomslagskraft. Eftersom de kostar pengar menar vi att trafiksäkerhetsverket behöver ha ytterligare medel till sitt förfogande för den verksamheten. I motionen 1975 76:2099, som följs upp i reservationen 6, om en ökning av anslaget med 500 000 kr. för upplysning om reflexbrickor skulle tillgodoses. Faller däremot vår reservation kommer vi att i andra hand rösta på reservationen 6. Trafiksäkerhetsfrågorna kommer att diskuteras i annat sammanhang, och det finns då möjlighet att säga mer om denna angelägna fråga. Jag vill emellertid också något beröra frågan om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. Jag berömmer mig av att vara den förste i trafikutskottet som har pekat på den eftersläpning som rått i fråga om anslag till dessa ändamål. Med hänsyn till att departementschefen i år efter tågolyckan utanför Mjölby har föreslagit ett anslag på 16 milj.kr. för just sådana ändamål anser vi att det inte finns anledning att i år yrka på ytterligare höjning. Vi återkommer i stället ett annat år. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 7 och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 11 är avsnittet om trafiksäkerhet enligt min mening mycket viktigt. Kan vi i sju timmar diskutera vägfrågor borde vi, även om det är en fredagseftermiddag, kunna ägna trafiksäkerhetsfrågorna uppmärksamhet i varje fall under några få minuter. Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs i vårt land sedan många år på mycket bred front. Glädjande nog förekommer här som ett komplement till insatserna från det allmänna ett omfattande engagemang och en aktiv medverkan från olika organisationer och från enskilda. Genom gensvar och medhjälp från allmänhetens sida har en rad för trafiksäkerheten väsentliga reformer under senare år på ett smidigt sätt kunnat sättas i tillämpning. Det torde inte råda någon tvekan om att raden av aktiviteter tillsammantagna utgör en förklaring till att vi har kunnat hålla olyckskurvan nere trots en genom åren snabbt ökande fordonstrafik. Statistiska centralbyråns nu färdigställda trafikolycksfallsstatistik för år 1975 visar en siffra på antalet vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer som är den lägsta på 17 år. Och då är att notera att bilantalet för 17 år sedan uppgick till endast ca 1 miljon, medan vi nu har inemot 3 miljoner bilar. Det allmänna har sedan 1968 i statens trafiksäkerhetsverk ett särskilt organ för trafiksäkerhetsfrågorna. I nära kontakt med verket arbetar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Åren som gått har visat att detta är en mycket praktisk ordning, där NTF bl.a. med sitt vitt förgrenade regionala och lokala kontaktnät på ett utmärkt sätt tillvaratar och kanaliserar frivilliginsatserna till ett fruktbringande trafiksäkerhetsarbete. Det är mot denna bakgrund som regeringen föreslår en höjning av NTF:s bidrag med 500 000 kr. Trafiksäkerhetsverket har under årens lopp fått betydande utökningar av såväl personella som ekonomiska resurser. Budgetåret 1968/69 utgjorde verkets anslag för förvaltningskostnader och uppdragsverksamhet ca 12 milj.kr., vilken siffra kan jämföras med nu föreslagna anslag på över 50 milj.kr. Det i förevarande sammanhang särskilt intressanta anslagsbeloppet till informationsverksamhet var 2 milj.kr. budgetåret 1968 72 och 10,05 milj.kr. budgetåret 1975/76. Inom ramen för arbetet i den nu sittande trafiksäkerhetsutredningen övervägs bl.a. trafiksäkerhetsverkets framtida organisation och arbetsformer. Detta förhållande har inte ansetts utgöra hinder för att ge verket angelägna resursförstärkningar. I linje härmed har nu regeringen föreslagit höjningar av såväl förvaltningskostnadsanslaget som anslaget till uppdragsverksamhet. Reservationsvis har vissa ytterligare höjningar föreslagits. Vad gäller förvaltningskostnadsanslaget har i reservationen 6 föreslagits en ökning med 500 000 kr. för propagandaverksamhet för ökad användning av reflexbrickor och i reservationen 7 ytterligare 2 milj.kr. för informationsverksamhet. Låt mig då erinra om att regeringen i sitt av utskottsmajoriteten godtagna förslag beräknat inte mindre än 1,9 milj.kr. mer än för innevarande budgetår för informationsverksamheten och att verket 1976/77 alltså vid bifall härtill kommer att disponera nära 12 milj.kr. för detta ändamål. En sådan höjning och ett sådant totalbelopp bör ge verket goda förutsättningar att vidga sin informationsverksamhet. Jag vill i sammanhanget hänvisa till den positiva skrivning i fråga om betydelsen av information rörande reflexbrickor som ingår i utskottets betänkande. Så till reservationen 8, vari föreslås en ytterligare höjning av anslaget till uppdragsverksamhet med 1 milj.kr. att användas för bidrag till anläggning av körövningsplatser för halkkörning. Här vill jag till en början hänvisa till att regeringen föreslagit en uppräkning av anslaget till uppdragsverksamheten med inte mindre än 5,4 milj.kr. eller drygt 20 96 mer än under innevarande budgetår. I sakfrågan kan ju dessutom av utskottsbetänkandet utläsas att en arbetsgrupp från trafiksäkerhetsverket med företrädare för Kommunförbundet, NTF m.fl. f. n. studerar frågor kring halkkörningsproblematiken och att förslag i ämnet väntas senare i år. Det finns skäl att avvakta resultatet härav innan särskilda mått och steg i saken vidtas på riksdagens Sammanfattningsvis yrkar jag alltså avslag på reservationerna 6, 7 och 8 och bifall till utskottets hemställan under punkterna 3 och 4 i betänkandet.

Och nu har regeringen föreslagit ytterligare 0,7 milj.kr. budgetåret 1976/77. Härutöver har regeringen för att ytterligare förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar beslutat särskilda åtgärder innevarande budgetår till en kostnad av 16 milj.kr., varav 6 milj.kr. till uppsättning av bommar och andra säkerhetsanordningar samt byggande av parallellvägar. Denna stora satsning på trafiksäkerheten vid järnvägskorsningar med 16 milj.kr. utöver ordinarie anslag ger en mycket värdefull förbättring av säkerheten vid ett stort antal järnvägskorsningar. Utöver att säkerhetsanordningarna vid ett flertal korsningar förbättras, i första hand genom uppsättning av heleller halvbommar, stängs ett stort antal plankorsningar helt genom att vägportar eller vägbroar byggs och genom att vägar läggs om. Detta visar att regeringen ägnar säkerhetsproblemen stör "sta uppmärksamhet och att arbetet med att förbättra säkerheten sker i intensifierad omfattning. Det skulle, fru talman, vara mycket mer att tillägga på detta område, som är så viktigt och som så nära anknyter till den diskussion vi fört i så många timmar under dagens plenum. Men jag skall nöja mig med detta och bara tillägga att mot bakgrund av de stora insatser som görs inom detta område, och att även regeringens förslag innebär en höjning av medelsanvisningen, bör riksdagen för budgetåret 1976/77 godta regeringens förslag. Jag yrkar därför bifall till den reservation, nr 9, som avgetts i detta syfte.
Fru talman! Enligt vad trafiksäkerhetsverket meddelat oss finns det inte plats inom nuvarande anslag för kampanjen för ökad användning av reflexbrickor med 500 000 kr. eller för de andra åtgärder som vi här har talat om, nämligen halkkörningsbanor. Den som därför är intresserad av dessa saker har bara en väg att gå och det är att rösta med reservationen. När det gäller frågan om trafiksäkerhet vid järnvägskorsningar har tra fiksäkerhetsverket sagt att om ytterligare 1,5 milj.kr. läggs till anslaget kan mycket effektiva åtgärder vidtas för att hindra ett återupprepande av olyckor av det slag vi tidigare talat om.

Fru talman! Trafiksäkerheten har naturligtvis med många faktorer att göra, inte minst med vägar — som vi talat om förut — och trafikpolitik i stort. Rent trafikpolitiska åtgärder har naturligtvis en väldig betydelse just i trafiksäkerhetshänseende. Men utan tvivel spelar informationsverksamheten en mycket stor roll. Även om trafiksäkerhetsverket fått mycket pengar — det skall villigt erkännas — är behoven stora och man får inte tillräckligt. Vi har pekat på de speciella massmediainsatserna, och även tänkt oss att TV skulle kunna spela en större roll i detta sammanhang. Men våra förslag i det hänseendet kommer tillbaka i ett senare sammanhang. Jag vill ändå betona att om trafiksäkerhetsverket skall kunna fullfölja sina nuvarande kampanjer och göra något utöver det, räcker inte de nuvarande anslagen, och därför tror jag det är motiverat att verket får de pengar vi föreslagit i vår reservation.
Fru talman! Ledamöterna håller mig säkert räkning för att jag i denna replik fattar mig mycket kort. Jag försökte i mitt första inlägg att få med de synpunkter som jag ansåg viktiga för den här debatten. Jag vill bara ytterligare understryka att den utveckling på trafiksäkerhetsområdet som jag här har redovisat vittnar om en ambitiös satsning år efter år inom de ekonomiska möjligheternas ram. Det är innebörden i den socialdemokratiska ståndpunkten, sådan den har kommit till uttryck i detta betänkande.

Fru talman! Herr Turesson har frågat handelsministern om han genom förhandlingar med vederbörande turkiska myndigheter vill medverka till att söka ernå en sänkning av de transportavgifter som för närvarande uttages för svenska lastbilstransporter genom Turkiet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Lastbilstrafiken från Sverige till Mellersta Östern, som under senare år har ökat kraftigt, går i transit genom Turkiet. Från svensk sida föreslogs därför i december 1974 att förhandlingar skulle inledas om ett vägtransportavtal mellan Sverige och Turkiet. Trots upprepade påstötningar lämnades inget positivt svar från turkisk sida. Med verkan från den 7 januari 1976 införde Turkiet höga vägavgifter för transittrafik genom landet. Bl. a. infördes en tonkilometeravgift, som är väsentligt lägre för fordon från länder som har vägtransportavtal med Turkiet än för andra fordon. Samtidigt sade Turkiet upp alla sina vägtransportavtal för omförhandling. Till dess uppsägningstiden — normalt sex månader — gått ut skulle dock fordon som berördes av dessa avtal vara befriade från tonkilometeravgiften. Så snart man på svensk sida hade fått besked om de nya turkiska bestämmelserna upprepades den svenska begäran om avtalsförhandlingar. I sammanhanget framhölls att avgifterna var orimligt höga för fordon från länder som tidigare inte hade haft avtal. Kostnaderna för en normallastad svensk lastbils resa till Iran beräknades t.ex. öka från ca 25 000 till ca 35 000 kr. på grund av de turkiska avgifterna. Då det visade sig att man på turkisk sida inte hade praktiska möjligheter att inleda förhandlingar med Sverige så snabbt som var önskvärt, föreslogs från svensk sida en interimslösning, varigenom svenska fordon skulle behandlas på samma sätt som fordon från länder, vilkas vägtransportavtal hade blivit uppsagda, dvs. att svenska fordon skulle slippa erlägga avgift till dess ett vägtransportavtal hade kommit till stånd. Detta accepterades inte av Turkiet och har inte heller accepterats i förhållande till andra avtalslösa länder. Däremot ingicks med verkan från den 6 februari 1976 ett interimsavtal mellan Sverige och Turkiet, som innebär att svenska fordon behöver erlägga endast den lägre avgiften, som är avsedd för fordon från länder med vilka Turkiet har vägtransportavtal. Denna ordning skall gälla under ett år eller till den tidigare tidpunkt då ett vägtransportavtal mellan Sverige och Turkiet träder i kraft. Genom ambassaden i Ankara tillvaratas alla möjligheter att snarast inleda avtalsförhandlingar. Från turkisk sida prioriteras omförhandlingar av de gällande avtalen. Jag har dock förhoppning om att svensk-turkiska förhandlingar skall kunna äga rum om ett par månader.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på interpellationen. Det är inte mycket att tillägga för mig. Jag skulle bara vilja säga att jag tycker att det framgår av svaret att kommunikationsministern delar min uppfattning att de avgifter som tas ut för transittrafik med tunga fordon genom Turkiet har varit orimligt höga. De försvårar naturligtvis svensk export. De här transporterna består till väsentlig del av fabrikstillverkade trähus, och det är av stort intresse att få fram ett avtal som sänker avgifterna och underlättar denna export. Läget på denna marknad liksom på trävarumarknaden över huvud taget är tryckt, och det är angeläget att man kan förbättra exportmöjligheterna. Det har stor betydelse både för sysselsättningen här i landet och för vår utrikeshandelsbalans. Det är därför tillfredsställande att man har lyckats uppnå ett interimistiskt avtal i år, som sänker avgifterna väsentligt, och jag delar naturligtvis den förhoppning som uttrycks i interpellationssvaret att man relativt snart skall få till stånd nya förhandlingar som syftar till ett permanent avtal. Om det inte skulle kunna träffas ett sådant avtal med Turkiet, bör man väl överväga om det inte är möjligt att få fram trafiken via transitering genom andra länder. Det finns ett par alternativ, även om det ena inte är särskilt realistiskt, nämligen genom Sovjet. Ett annat skulle vara genom Grekland. Möjligheterna att åstadkomma sådana avtal känner jag inte till, men de bör naturligtvis prövas, om man inte kan uppnå ett godtagbart avtal med Turkiet.

Fru talman! Herr Strindberg har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att söka avlasta Åre kommun kostnaderna för genomförandet av Åreprojektet samt hur den aktuella situationen ter sig när det gäller investeringarna i Åreprojektet, vilka kostnader som kan förväntas uppstå för genomförandet av den nu pågående utbyggnaden och hur kostnadsansvaret fördelar sig mellan berörda parter. Regeringen beslutade i november 1974 att staten skulle satsa 27,4 milj.kr. på Åreprojektet samt ge statsgarantier för lån på 6,5 milj.kr. till samma projekt. Det statliga stödet skulle utgå i form av dels arbetsmarknadsstöd, dels anläggningsstöd till idrotten. Kommun och landsting beräknades bidra med 5 milj.kr. och andra intressenter med 2,2 milj.kr. Projektet kostnadsberäknades sålunda till totalt 41 milj.kr. i prisnivå januari 1974. Åreprojektet omfattar bl.a. en kabinbana som sträcker sig från Åre centrum till Åreskutans topp. Vidare skall en stugby uppföras. Olika aktivitetsanordningar, leder, rastplatser och fiskeområden ingår i projektet liksom avloppsreningsverk, ledningar för vatten och avlopp samt ett antal nya vägar och vägförbättringar. Kabinbanan är Åreprojektets mest kostsamma objekt. I februari 1975 beviljade regeringen — helt i enlighet med den i november 1974 upprättade finansieringsplanen — lokaliseringsstöd till uppförandet av kabinbanan. I den ansökan som låg till grund för beslutet om lokaliseringsstöd beräknades kostnaderna för kabinbanan till nära 35 milj.kr. Åre Liftoch Kabinbane AB har i skrivelse till regeringen anmält att ytterligare kostnader tillkommit under byggnadstiden. F. n. prövas därför i arbetsmarknadsdepartementet en ansökan om utökat lokaliseringsstöd. Regeringen kommer för sin del att fullgöra det statliga åtagandet i de objekt som ingår i Åreprojektet.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Låt mig få erkänna en sak, fru talman, och det är att när jag i går fick interpellationssvaret uppsökte jag kammarkansliet för att få nästa blad. Jag kunde inte tro annat än att ett misstag var begånget och att jag endast erhållit början av interpellationssvaret. Det visade sig emellertid att det blad jag erhållit faktiskt skulle utgöra statsrådets hela svar. Av det sagda framgår att jag — som statsrådet kanske förstår — inte alls kan känna mig till freds med det svar jag har fått, eftersom jordbruksministern helt har undvikit att svara på de konkreta frågor jag har ställt. Låt mig därför upprepa dem. Min första fråga var: ”Hur ser jordbruksministern på möjligheterna att söka avlasta Åre kommun kostnaderna för genomförandet av Åreprojektet?” Och vad får jag för svar på den frågan? Jo, att regeringen för sin del kommer att fullgöra det statliga åtagandet i de objekt som ingår i projektet. Ja, det är ju ett indirekt svar, som kan tolkas så, att statsrådet ställer sig helt kallsinnig till tanken att gå in och stödja kommunen Åre utöver de åtaganden som staten hittills gjort. Låt mig så, fru talman, erinra om det förhållandet att Åre kommun är landets mest skattetyngda. Den samlade kommunala utdebiteringen överstiger i vissa församlingar 30 kr. Medeltalet ligger på 29:53. Statsrådet har ju själv varit med rätt länge även i kommunalpolitiken och kan därför kanske erinra sig att en gång diskuterades ett skattetak på 20 kr. Det höjdes så småningom till 25 kr., och nu är skattetaket 30 kr., alltså redan genombrutet i delar av Åre kommun. I propositionen 1973:85 angående utgifter på tilläggsstat III har redogjorts för förarbetena till Åreprojektet. Bl. a. redovisas att, om Åreprojektet genomförs enligt de förutsättningar som man använt sig av i den kommunalekonomiska utredningen, kommer den primärkommunala utdebiteringen i Åre kommun att vara 16:50 år 1985. Om Åreprojektet inte genomförs, beräknas den bli 17 kr. år 1985. Ja, det är sannerligen inte lätt att göra prognoser. Åreprojektet är delvis under genomförande, och den primärkommunala utdebiteringen är redan nu 17:20, dvs. 70 öre mer än prognosen för år 1985. Utvecklingen inom Åre kommun kan måhända på sikt bli bättre genom Åreprojektet. Jag hoppas det, men f. n. drabbas kommunen av betydande kostnader, bl.a. genom de investeringar som kommunen nu måste göra. Åreprojektet är en riksangelägenhet, men Åre kommun är tvungen att upprätthålla en service för turister från i stort sett hela landet, och det kan enligt min mening starkt ifrågasättas, om inte staten borde gå in och täcka dessa kostnader — och täcka dem till 100 96. I mitten av januari väcktes f.ö. en moderat kommunfullmäktigeledamot i Åre en motion i detta syfte. Bl. a. begärdes i motionen att kommunstyrelsen skulle uppvakta regeringen dels för erhållande av ökat statligt stöd, dels för att få del av regeringens syn på den fortsatta utbyggnaden. Denna uppvaktning har ägt rum, men av jordbruksministerns svar på min interpellation kan man utläsa att resultatet inte blivit positivt. Så, herr statsråd, till min andra fråga. Den löd: ”Hur ter sig den aktuella situationen när det gäller investeringarna i Åreprojektet, vilka kostnader kan förväntas uppstå för genomförande av den nu pågående utbyggnaden och hur fördelar sig kostnadsansvaret mellan berörda parter?” Den frågan har jag faktiskt inte alls fått svar på. Jag hoppas verkligen att jag kan få det muntligt här i kammaren. Det är inte personlig nyfikenhet som gör att jag finner det ytterligt angeläget att få en ordentlig redovisning av hur kostnaderna fördelar sig mellan de parter som har att svara för projektet. Statsrådet säger i interpellationssvaret att Åre Liftoch Kabinbane AB i skrivelse till regeringen har anmält att ytterligare kostnader tillkommit under byggnadstiden. Hur stora då? Hade det inte mot bakgrund av mina frågor funnits anledning att åtminstone uppge detta? Ursprungligen rörde det sig ju om ca 35 milj.kr. för kabinbanan. Hur mycket kommer det att bli totalt? Den uppgiften bör väl kunna redovisas eftersom — enligt en uppgift som jag läst i en Jämtlandstidning för några dagar sedan — kabinbanan skall invigas i påsk. Så till framtiden: Vilka ytterligare kostnader kan förväntas uppstå för förverkligandet av Åreprojektet, och vad kommer att åligga Åre kommun att svara för? Det är viktiga frågor att få svar på. Jag skall, fru talman, inte gå in på någon detaljgranskning av Åreprojektet utan begränsa mig till det sagda. Låt mig emellertid få citera några rader ur en ledare i Östersunds-Posten av den 26 januari i år. Tidningen skriver: ”Åre-planens förverkligande har i viss mån setts som en riksangelägenhet. Regionen skulle bli en bas för turistnäringen i fjällvärlden. De statliga satsningarna i projektet har därför haft en något annan karaktär än de lokaliseringspolitiska insatser som skett i turistnäringen på andra håll. Dessa förhållanden borde göra det angeläget för statsmakterna att beakta de ekonomiska problem som vållats kommunen i sammanhanget. Om kommunen kommer att stå hårt skuldbelastad efter åtagandenas genomförande, har man också försämrade möjligheter att göra sig nytta av projektets effekter.” Ja, det är förvisso riktiga påståenden som tidningen här gör. Jag vill därför sluta med att rikta en vädjan till jordbruksministern, nämligen: Nöj sig inte bara med att fullgöra de statliga åtagandena, vilket statsrådet kanske anser att regeringen har rent formellt. Det räcker inte för att klara Åre kommuns ekonomi och klara den genom de svårigheter, som den nu har. Kommunen är faktiskt i behov av betydligt större hjälp än så om inte dess invånare skall digna ned under skatter.
Fru talman! Av herr Strindbergs inlägg får man närmast föreställningen att kommunen har drabbats av det här projektet. Faktum är att vi genom ett riksdagsbeslut som fattades förra året sade oss att vi har 25 områden i det här landet som ur allmän rekreationssynpunkt är utomordentligt intressanta och som man i den allmänna samhällsplaneringen bör ta särskild hänsyn till när det gäller deras möjligheter att utveckla turistisk aktivitet. Det är kanske inte så enkelt att komma i gång med detta som herr Strindberg menar. Jag vet i varje fall inte om han och hans parti är beredda att ställa ekonomiska resurser till förfogande och generellt säga att vi så att säga direkt över statsbudgeten skall se till att det kommer till stånd en utbyggnad i alla dessa 25 områden. När det gällde att över huvud taget komma i gång med denna verk samhet sade vi oss att Åreområdet var utomordentligt intressant och att det kunde vara riktigt och rimligt att börja med en satsning i det området. Självklart har då regeringens föreställning varit att satsningen skulle göras dels för att fylla rekreationspolitiska syften, dels för att fylla regionalpolitiska syften genom att med hjälp av satsningen få till stånd en mer positiv utveckling i Åre kommun än vad som skulle vara fallet utan denna insats. Det gjordes, som herr Strindberg också redovisat, en utredning, som konstaterade att Åre kommun efter en sådan här insats skulle kunna räkna med en fördelaktigare situation kommunalekonomiskt än om inte insatsen gjorts. Sedan får inte herr Strindberg göra någon jämförelse med de förändringar av kommunalskatten som av andra skäl naturligtvis också sker i kommunerna. Jag utgår ifrån att det även i den nya situationen är så att Åre kommun skulle bedömas vara i en sämre ställning om satsningen uteblivit än när den nu sker. Herr Strindberg säger sedan att han i mitt svar inte får de konkreta besked han önskat för att bättre kunna bedöma projektet totalt sett. Då kan jag bara berätta för honom att det är på det sättet att den framställning som f.n. prövas i arbetsmarknadsdepartementet och som jag här har hänvisat till rör ett belopp på ca 50 milj.kr. i stället för här ursprungligen redovisade 35 milj.kr. Det går inte att i dag säga exakt vad beloppet kommer att bli, för i detta belopp finns kostnader som man strider om mellan bolaget och entreprenören. Nu drar herr Strindberg den slutsatsen, när han hör mitt svar, att jag skulle vara kallsinnig över huvud taget till den prövning av den här framställningen som skall ske i arbetsmarknadsdepartementet. Jag har inte ett ögonblick gett uttryck för någon sådan kallsinnighet, men jag kan å andra sidan inte föregripa prövningen och innan den är gjord stå här och berätta vad den kan komma att leda till för resultat. I olika sammanhang kommer Åre kommun att göra framställningar, t.ex. beträffande reningsverket. En framställning till marklånefonden är redan gjord. Dessa framställningar kommer att prövas i vanlig ordning i regeringens kansli av de berörda departementen. Men det är omöjligt för mig att stå här i dag och föregripa resultatet av den hanteringen. Jag vill sluta med att sammanfatta. Hela tiden har det varit regeringens ambition att den här anläggningen inte skall bli till en belastning för Åre kommun utan att den skall bli till stöd för utvecklingen i regionen, samtidigt som vi hoppas att den skall bli till glädje för dem som skall använda Åreregionen till rekreationsområde.
Fru talman! Det sistnämnda vill jag gärna understryka. Jag hoppas att man kan räkna med att statsrådet positivt kommer att pröva dessa framställningar. Det är nämligen min förhoppning att anläggningen inte på sikt skall bli en belastning. Jag vill understryka för statsrådet att jag inte vill påstå att kommunen har drabbats. I mitt inledningsanförande framhöll jag att det är under uppbyggnadstiden som det blir mycket stora svårigheter men att jag hoppas att det på sikt skall bli positiva effekter. Ur kommunalekonomisk synpunkt tror jag det är ytterligt angeläget att man inte inom Åre kommun upplever anläggningen som en belastning. Jag skulle också vilja erinra om att projektet i Åre ju är ett försöksobjekt. Det är givet att om Åre kommun drabbas av betydande ekonomiska svårigheter, så kan det avskräcka övriga som sedan skall vara med om att bygga ut sin verksamhet på olika håll i landet. Sedan vill jag säga att jag är tacksam för de uppgifter jag fick om läget just nu. Det är bara det att jag tycker att jag borde ha fått dem redan i det skriftliga svaret.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har i en interpellation om Stålverk 80 frågat mig 2. hur man avser att lösa finansieringen av detta komplex, 3. hur man avser att utforma sjötransportsystemet och 4. till vilket resultat överläggningarna med Krupp om utbyggnaden av ett valsverk i Luleå har lett. Herr Lövenborg har likaledes i en interpellation frågat mig 1. om jag delar uppfattningen att det bl.a. inom Statsföretag AB:s högsta ledning utvecklats ett motstånd mot Norrbottens Järnverk AB och Stålverk 80, 3. om regeringen anser att Stålverk 80 skall fullföljas i enlighet med tidigare uttalade intentioner. Herr Ullsten har också i en interpellation frågat mig 1. vilken den aktuella inriktningen av planeringen av Stålverk 80 är beträffande produktion, finansiering, samarbete med andra företag, skydd av miljön etc. och 2. om jag anser att beredningen och planeringen av Stålverk 80 skett och sker på ett tillfredsställande sätt. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang och avslutningsvis även herr Sjönells interpellation om sysselsättningsskapande projekt i Norrbotten, eftersom också i den interpellationen innefattas fråga som berör Stålverk 80. I den proposition med förslag till riktlinjer och statlig finansiell medverkan i fråga om den fortsatta projekteringen av Stålverk 80, som i dag lämnas till riksdagen, ges en beskrivning av stålverksprojektets hittillsvarande utveckling: Vidare redovisas den nya inriktning av projektet som regeringen föreslår. Av redogörelsen framgår bl.a. att en modifiering av projektet har aktualiserats av ändrade marknadsförutsättningar och även av de betydande kapitalanspråk som skulle komma att ställas om stålverket byggdes för en kapacitet av 4 miljoner ton ämnen per år med en samtidig satsning på två valsverk. Jag vill framhålla att regeringen i propositionen har som grundläggande utgångspunkt att befordra sysselsättningen i Norrbottens län. Minst 2 300 nya sysselsättningstillfällen, dvs. samma antal som beräknades för det ursprungliga projektet, skall skapas vid NJA. Enligt de förnyade lönsamhetsberäkningar som NJA har gjort för projektet skulle med den tidigare inriktningen internräntan bli 6-10 96. Vid dessa beräkningar har man utgått ifrån ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande av 90 96 över en konjunkturcykel av fyra år. Skillnaden i kalkylresultaten jämfört med tidigare beräkningar förklaras främst av de stegrade anläggningskostnaderna och av mer pessimistiska antaganden om utvecklingen av ämnespriserna. Vid de angivna förutsättningarna skulle ackumulerade förluster för åren t.o.m. 1984 kunna uppgå till mellan 2,5 och 3,4 miljarder kronor. Mot denna bakgrund har det bedömts vara lämpligt att modifiera projektet. Arbetet med detta är nu inriktat på ett ämnesverk för produktion av omkring 2,5 miljoner ton ämnen per år främst för den svenska marknaden. Vidare inriktas projekteringsarbetet på en komplettering av det nuvarande NJA, främst på valsverkssidan. Investeringarna i det nya ämnesverket och inom det nuvarande NJA kommer att samordnas. Med denna inriktning av stålverksutbyggnaden minskar kapitalbehovet samtidigt som riskerna reduceras högst väsentligt. Projekteringsarbetet beräknas leda fram till ett detaljerat beslutsunderlag i början av nästa år. Regeringen avser att ta slutlig ställning till finansieringen av det modifierade Stålverk 80-projektet så snart detaljerat beslutsunderlag föreligger. Innan ett sådant finns är det inte heller möjligt att uttala sig om de anordningar som behövs för att uppfylla kraven på en god inre och yttre miljö. Detta gäller även frågan om sjötransportsystemets utformning. Den närmare inriktningen av investeringarna inom nuvarande NJA kommer att bestämmas efter hand som produktprogrammet utvecklas. Detta sker i nära kontakt med den nyligen tillsatta handelsstålsutredningen. En samordning mellan de olika stålföretagens utvecklingsplaner anser jag nödvändig för att erhålla strukturmässiga lösningar, som dels tillgodoser sysselsättningsbehoven i resp. företag, dels medger en produktionsfördelning som är långsiktigt effektiv. Tillsammans med Stora Kopparbergs Bergslags AB utreder NJA förutsättningarna för att uppföra ett valsverk i Gävle. Detta valsverk kommer enligt preliminära bedömningar att behöva ca 1,5 miljoner ton ämnen från det nya ämnesverket i Luleå: Vid en senare utvidgning av verksamheten inom valsverket beräknas ytterligare kvantiteter av ämnesproduktionen i Luleå att behövas. Utredningen om valsverket i Gävle sker parallellt med projekteringsarbetet för Stålverk 80 och beräknas vara klar vid ungefär samma tidpunkt. De utredningar som NJA har gjort tillsammans med Krupp har visat att förutsättningarna för ett beslut om ett gemensamt valsverk i Luleå f. n. inte är gynnsamma. Med den inriktning av projektet som redovisas i den aktuella propositionen om Stålverk 80 kommer huvuddelen av ämnena att levereras till ett varmvalsverk i Sverige. Diskussioner pågår dock om framtida leveranser till Krupp från NJA. På herr Ullstens fråga om jag anser att beredningen och planeringen av Stålverk 80 har skett och sker på ett tillfredsställande sätt vill jag svara följande. Projektledningen för Stålverk 80 har mitt fulla förtroende. Att de marknadsbedömningar som gjordes år 1973 och i början av år 1974 nu efteråt — i belysningen av främst oljekrisens verkningar — måste revideras kan NJA inte rimligen lastas för. Bedömningarna var desamma inom branschen i övrigt vid denna tidpunkt. Den betydande handel med stålämnen på världsmarknaden som man då räknade med bedöms nu växa fram långsammare än vad som tidigare förutsågs. Tilläggas bör att marknadsförutsättningarna för Stålverk 80 har, sedan beslutet togs år 1974, ändrats också på det sättet att svensk stålindustri har visat ett påtagligt intresse för samverkan med Stålverk 80. Innebörden av detta är att övrig svensk stålindustri i stor utsträckning vill diskutera sin framtida förädlingsverksamhet med utgångspunkt i ämnesleveranser från Stålverk 80. Dessa förändrade marknadsförutsättningar har, tillsammans med de osedvanligt kraftiga kostnadsförhöjningarna för stålverksutrustningar som blev resultatet av den starka internationella inflationsutvecklingen efter oljekrisen, motiverat en modifiering av projektets inriktning. Läget i projektarbetet har med jämna mellanrum rapporterats till NJA:s styrelse, Statsföretag och industridepartementet samt även till riksdagens näringsutskott. Jag finner mot denna bakgrund ingen anledning till kritik av beredningen och planeringen av Stålverk 80. I vad gäller herr Lövenborgs fråga om Statsföretags inställning till Stålverk 80 vill jag helt kort säga: Riksdagens beslut att medverka vid finansieringen av Stålverk 80 föregicks av beslut i NJA:s och Statsföretags styrelser om uppförande av stålverket. Styrelserna uttalade därvid ett klart stöd för stålverksprojektet. Beslutet i Statsföretags styrelse innebar också att Statsföretag med egna medel skall teckna aktier i NJA för finansieringen av stålverket med 350 milj.kr. Jag kan därför inte finna att Statsföretags ledning motsatt sig utbyggnaden av NJA och Stålverk 80. Personfrågor finner jag inte anledning att här gå in på. Herr Sjönell har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att fullfölja sysselsättningsskapande projekt i Norrbotten av typen vilka fakta som underbygger regeringens garantier för oförändrad sysselsättningsökning, trots den aviserade nedbantningen av stålverksprojektet till nära halva den ursprungliga storleken. Att slå vakt om sysselsättningen är en grundsten i den socialdemokratiska politiken. Genom aktiva insatser har i vårt land sysselsättningen ökat med över 200 000 personer under de senaste åren samtidigt som efterkrigstidens svåraste depression givit upphov till rekordartade arbetslöshetstal i de övriga industriländerna. Under de senaste åren har vi också lyckats få till stånd en bättre balans i befolkningsutvecklingen mellan olika regioner. Utvecklingen i skogslänen har påtagligt förbättrats. Regeringen har höga ambitioner på sysselsättningens område. Det visar sig bl.a. i direktiven till sysselsättningsutredningen. Em ambitiös och målinriktad sysselsättningspolitik för landet som helhet är en avgörande förutsättning även för en god sysselsättningsutveckling i Norrbottens län. Satsningen på Stålverk 80 är en grundsten inte bara för en gynnsam utveckling i Norrbotten utan också för svensk stålindustri. Det har varit nödvändigt att låta Stålverk 80-projektet genomgå en anpassning till förändrade ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Jag har nyss på frågor av bl.a. herrar Ullsten och Burenstam Linder rörande Stålverk 80 redovisat att projektet i sin nya utformning kommer att innebära en sysselsättningsökning vid NJA av minst samma omfattning som angavs i propositionen 1974:64, dvs. med ca 2 300 anställda. Regeringen är väl medveten om att det även efter NJA-utbyggnaden kommer att finnas sysselsättningsproblem inom vissa delar av Norrbottens län, främst i inlandskommunerna. Regeringen kommer därför att ägna stor uppmärksamhet åt utvecklingen inom dessa kommuner. Ett intensivt arbete pågår att finna projekt lämpade för främst industriell sysselsättning i inlandskommunerna. I anledning av herr Sjönells fråga om de små och medelstora företagen vill jag understryka att regeringen givetvis fäster mycket stor vikt vid dessa företags möjligheter att bidra till en fortsatt industriell utveckling och expansion. Som herr Sjönell väl känner till har statsmakterna också satt in omfattande åtgärder för att främja utvecklingen inom dessa företag. Denna politik kommer vi att fortsätta med bl.a. genom ett fortsatt stöd till företagareföreningarnas verksamhet. Jag vill erinra om att en särskild utredning, parlamentariskt sammansatt, f.n. överväger föreningarnas ställning och roll inom näringspolitiken. Enligt direktiven skall utredningen framlägga sina förslag redan under år 1976. Herr Sjönell frågar mig också om hur jag ser på skapandet av fler filialföretag i Norrbottens län. Jag kan nämna att 1200 nya arbetstillfällen har tillkommit i länet sedan år 1965 genom de filialetableringar som berörts av regionalpolitiska åtgärder. Det är utomordentligt viktigt att denna utveckling kan fortsätta. Genom det nyligen undertecknade avtalet mellan regeringen och de ca 150 största industriföretagen här i landet om samråd i frågor rörande lokalisering av dessa företags expansion har förutsättningarna för ytterligare filialutläggningar förbättrats. Vad slutligen beträffar frågan om gruvdrift i Kaunisvaara, inom Pajala kommun, är jag inte beredd att nu uttala mig om vilket ställningstagande regeringen kan komma fram till. Eftersom det rör sig om ett mycket omfattande och kostnadskrävande projekt krävs ingående förstudier och analyser som inte omfattar bara företagsekonomiska utan också samhällsekonomiska bedömningar. Dessa utredningar är ännu inte slutförda. För en mer utförlig redovisning av regeringens syn på denna fråga vill jag hänvisa till den interpellationsdebatt som fördes mellan mig samt herr Lövenborg och herr Stridsman den 12 februari i år.

Herr talman! Den 19 februari, i känslan av att här rådde — i vad gällde stålverksplanerna — ett skärpt krisläge, framställde jag min interpellation om Stålverk 80. Enligt reglerna bör interpellationer besvaras inom en månad. Men i det här fallet har industriministern först efter den dubbla tiden nu kunnat ge ett svar. Denna försening och denna svårighet att ge besked ingår i det virrvarrets mönster som varit typiskt för hanteringen av Stålverk 80 och för socialdemokratisk näringspolitik. När nu svaret sent omsider kommer förtjänar det ett tack — först och främst eftersom det ger en så kuslig och därmed också en så avslöjande inblick i denna näringspolitik. Industriministerns ovillighet att på minsta sätt erkänna sitt ansvar för de misslyckanden och felkalkyleringar som han har gjort, vilket industripolitiken och det socialistiska företagandet i detta som i så många andra fall inneburit, är häpnadsväckande. I sin enfald trodde man att den planhushållning socialdemokraterna talar om innebär att politikerna har ett ansvar för vad som händer ute i det statsstyrda näringslivet. Ställd inför frågan om han anser att planeringen av Stålverk 80 varit tillfredsställande svarar industriministern att han har förtroende för projektledningen och att denna har rapporterat till NJA:s styrelse, Statsföretag, industridepartementet och näringsutskottet. Men frågan är om vi har förtroende för industriministern och för den näringspolitiska handläggningen av hela projektet inom den socialdemokratiska regeringen.

Vad som nu regeringen föreslår är enligt industriministern en ”modifiering” av projektet. ”Modifiering”! Ja, inte vittnar denna beskrivning om någon önskan att klargöra vad som verkligen händer och vad som har hänt: Vad som har inträffat är enkelt och lättfattligt: regeringens ursprungliga, i valrörelsen 1973 framkastade ideér som sedan fördes vidare i proposition våren 1974 har visat sig helt ohållbara: Vad som nu skisseras är ett helt nytt projekt. Ursprungligen tänkte man sig att Stålverk 80 skulle exportera och därmed förbättra den svenska handelsbalansen. Nu tänker man sig produktion för den inhemska marknaden. Ursprungligen tänkte man sig att avsätta produkterna på en snabbt växande marknad för stålämnen. Nu tänker man sig en valsning av produkterna mer eller mindre i egen regi. Ursprungligen tänkte man sig att tillverka 4 miljoner ton ämnen. Nu tänker man sig att tillverka 2,5 miljoner ton. Ursprungligen tänkte man sig att Stålverk 80 skulle utvecklas fristående från gamla NJA. Nu tänker man sig att utbyggnaden skall ske med NJA. Ursprungligen tänkte man sig att verket skulle stå klart för leveranser 1978-1979. Nu tänker man sig att produktionsstart skall kunna ske 1981. Ursprungligen tänkte man sig att projektet skulle ge en strålande lönsamhet. Nu tänker man sig att med en omläggning av projektet försöka hålla nere förlusterna. Under den korta tid som förflutit sedan riksdagsbeslutet 1974 har man dessutom gjort andra turer ut i intet. En tid talade industriministern ofta och gärna om att SKF anmält intresse av att bygga ett valsverk i anslutning till Stålverk 80. Länge har man talat om att ett valsverk skulle byggas tillsammans med Krupp. Alla dessa olika idéer har snurrat runt i tidningsrubriker. Förväntningar har skapats. Förväntningar har svikits. Herr talman! När den ursprungliga propositionen presenterades för pressen 1974 svävade industriministern ut vitt och brett. Enligt tidningsreferat yttrade han våren 1974 bl.a.: ”Om stålverket byggs ut är det rimligt att göra det i ytterligare 4 miljoner-tons-etapper. Då kan vi också ta upp diskussioner om nordisk samverkan, kanske med naturgas från norra delen av Nordsjön. Det kanske är tidigt att säga det, men vi bör ta upp diskussioner om samverkan i den här frågan med norrmännen. Och varför inte samråda med Finland och Sovjet om malm och annan råvara. Vi kan få en industriell expansion på Nordkalotten från Atlanten till Sovjet.” Så hette det 1974. Mot denna bakgrund framstår industriministern som de skrotade ritningarnas arkitekt. I en av våra debatter om dessa ting hade industriministern älskvärd heten att likna mig vid en tjur som rusade mot snälltåget, och han förkunnade att han beundrade mitt mod men inte mitt förstånd. I dag, herr talman, har lokförare Johansson själv kört av rälsen. Varken hans mod eller hans industripolitiska förstånd kan längre av många beundras. Svenska folket frågar sig om det är industriministern eller den socialdemokratiska näringspolitiken som är bluffmakeri. Vad den socialdemokratiska tidning menar som vill att det skall tillsättas en biträdande industriminister att ta hand om bl.a. Stålverk 80 kan man gissa. För min del drar jag i stället den slutsatsen att det är den socialdemokratiska näringspolitiken som är en bluff. Det skulle gå illa om politiker som inte kan hantera de projekt de redan har på hand skulle sköta hela näringslivet. Vad är det nu som enligt Rune Johansson föranlett vad han kallar en ”modifiering” av projektet? Först och främst säger man att det nu råder en helt annan konjunktur på stålmarknaden och att detta framtvingar ett omtänkande. Men när riksdagen den 16 april förra året diskuterade Stålverk 80, framhöll från moderat sida herr Regnéll att konjunktursvårigheterna ökade osäkerheten omkring stålverket. Vad svarade Rune Johansson då? Jo, han svarade: ”De fakta som låg till grund för riksdagens beslut har inte ändrats. Beslutet måste fullföljas. Man kan inte hänvisa till att marknadens förutsättningar eller några andra förutsättningar nu blivit helt andra än de var tidigare. Den ende som sagt något i den vägen är herr Regnéll. Han säger att järnkonjunkturen pekar nedåt just nu. Det stämmer, herr Regnéll. Det gör skogskonjunkturen också. Men är det därför någon av våra skogsindustrier som dragit tillbaka sina koncessionsansökningar för att få bygga ut sina industrier? Fråga herr Hedlund! Fråga dem som sitter i ASSI:s styrelse! Fråga någon i den övriga skogsindustrin, om man för att konjunkturen just nu pekar nedåt ändrar sina investeringsplaner! Nej, man utnyttjar konjunkturläget till att genomföra dem för att stå rustad när konjunkturen återigen går upp och man kan börja sälja. Beslutet om Stålverk 80 bygger inte på den tillfälliga konjunktur som råder i dag.” Detta yttrade industriministern för mindre än ett år sedan. Ett annat argument som industriministern använder för att förklara omläggningen är att ämnesmarknaden inte ser ut att bli vad man tänkt sig. Nåväl, på den punkten uttryckte från moderat sida ånyo herr Regnéll skepsis när stålverket ursprungligen riksdagsbehandlades. Vad svarade då Rune Johansson? Jo, följande: ”De direkta kontakterna med en framtida kundkrets ger ett klart belägg för att vi bör ha alla utsikter att sälja den produktion som är tilltänkt.” Industriministern förkunnade också att preliminära förfrågningar från andra stålämnesköpare visade att det skulle gå att mångdubbelt avsätta produktionen av ämnen.

Men oljekrisen inträffade före riksdagsbeslutet om Stålverk 80 — ett halvår tidigare. De problem som oljekrisen förvisso skulle kunna skapa framhölls också från moderat sida vid riksdagsbehandlingen. Vad svarade då Rune Johansson? Jo, han höll en längre utläggning som på det hela taget innebar att på grund av oljeländernas nya köpkraft skulle här en extra utvidgning av marknaden för stålämnen uppstå. Som ytterligare en anledning till ”modifieringen” anger man att kapitalanspråken skulle bli betydande. Med det menar industriministern att kostnaderna stigit långt utöver de ursprungliga kalkylerna. För mindre än två år sedan menade regeringen att stålverket i löpande priser — hänsyn var alltså redan tagen till inflationen — skulle kosta 4,6 miljarder kronor. Skulle ämnesverket nu byggas ut så som ursprungligen tänkts, skulle det kosta 9, 10 eller kanske 12 miljarder kronor. Det säger sig självt att alla kalkyler och alla marknader försvinner när man i verkligheten får helt andra kostnader än man räknat med. Kostnadskalkylernas totala sammanbrott är häpnadsväckande. Ännu mera häpnadsväckande är industriministerns oförmåga att i tid inse det verkliga läget. I februari förra året gjorde jag gällande i en riksdagsdebatt att kostnaderna skulle bli helt andra än vad regeringen angav. I en debatt som vi hade några månader därefter förlöjligade industriministern detta mitt påstående. Först fram mot hösten blev det klart, även för industriministern, att läget var ett annat än i hans drömmar. Men ändå ansåg man att projektet skulle fullföljas som ursprungligen varit tänkt, även om det då skulle bli uppdelat i två etapper. När regeringen nu anger de höga kostnaderna som en av anledningarna till bantningen, häpnar man inför det förhållandet att t.o.m. så sent som den 24 februari i år förklarade industriministern att Stålverk 80 skulle fullföljas trots fördyringarna. Det var i ett föredrag inför Metallindustriarbetareförbundets järnbrukskonferens som han sade detta, och det var tre dagar före den senaste stora omvälvningen, när disponent Edström avgick. Rune Johansson sade då bl.a.: ”En del har ifrågasatt om projektet ska genomföras. Regeringens bedömning är att den utomordentliga regionalpolitiska och industriella betydelse som verket har gör det nödvändigt att fullfölja planerna och vi skriver därför nu på ett förslag om fullföljande av Stålverk 80.” Med det menades fullföljandet av Stålverk 80 som ursprungligen tänkts, även om det skulle uppdelas i två etapper. Detta var ett par dagar innan industriministern tvingades ta till orda om en ny uppläggning av projektet. Den slutsats man kan dra av allt detta är att regeringen inte visat tillstymmelse till förutseende och verkligt kunnande och att de motiv regeringen nu ger för ändringarna i planerna har dess företrädare i debatter tidigare redan förkastat och förlöjligat. Då undrar man: Vad är då den verkligt utlösande förklaringen till att regeringen helt plötsligt har sadlat om? Ja, vad som verkligen har hänt är att man har ställts inför det förhållandet, att projektledningen inte har velat ta på sitt ansvar att fullfölja de ursprungliga planerna. Att marknadsdirektörer och ekonomichefer tidigare avgått i ström har man förklarat bort. Att sakkunskap i form av rysliga direktörer i styrelsen avgått har man accepterat. Att chefen för Statsföretag har grymtat har man förklarat för kätteri. Men att chefen för projektgruppen för Stålverk 80 ovanpå allt detta skulle avgå, ja, se det skulle innebära att det kaotiska blev uppenbart för alltför många! En ny sits behövdes, och på en vecka blandade man korten till en ny giv. När herrar Palme och Johansson säger, som de gör, att de har ”anpassat sig till verkligheten”, skall man förstå det på det viset att den verklighet som de tar hänsyn till är den rent politiska och att det inte skulle gå längre att överskyla svagheterna. Någon verklig verklighet har man inte tagit hänsyn till, för de sakliga argument, som förvisso kan åberopas, har man själv tidigare förkastat och vägrat inse betydelsen av. När herrar Palme och Rune Johansson försöker att hämta mod och styrka ur påståendet att de nu anpassar sig till en ändrad verklighet, så är det på gränsen till det komiska. Inte har verkligheten ändrats så många gånger under de här åren som man har ändrat i stålverksplanerna. Om verkligheten ändrade sig så ofta för industriministern, borde han vara vimmelkantig. Nej, verkligheten var redan från början annorlunda än regeringen ville inse. Beslutsunderlaget och regeringens näringspolitiska visioner anknöt inte till verkligheten. Industriministern skröt ofta med hur fint beslutsunderlag man hade och hur många utredningar man hade gjort, men till saken hör i dag att den nuvarande projektchefen har förklarat att det ursprungliga beslutsunderlaget var svagt. Att det nu i sista stund är fråga om politiskt betingade panikändringar framgår allra klarast av industriministerns Metalltal den 24 februari, som jag redan citerat ur och som hölls tre dagar före Edströms avgång och någon vecka innan Rune Johansson dök upp ur lådan med nya stålverksplaner. Det talet är en förunderlig läsning. ”Valsverket i Luleå som Krupp är intresserat av skall producera byggbalkar”, meddelade Rune Johansson, som kort därefter får tillstå att förutsättningarna för att bygga ett valsverk med Krupp inte är gynnsamma f. n. ”Genom tillkomsten av valsverken är det lämpligt att dela upp Stålverk 80 i två etapper”, sade Rune Johansson, som en vecka därefter tvingats förklara att man inte skall ha någon etapp 2. ”Vi skriver därför nu på ett förslag om fullföljande av Stålverk 80”, tillkännagav han, och i dag förklarar han i en ny proposition varför stålverket ej skall fullföljas som ursprungligen tänkts. ”Nödvändigheten av planhushållning tränger sig på”, förkunnade Rune Johansson i detta tal. Jojo. Inte tränger den sig på alltför uppenbart inför de erfarenheter som man här kan göra. Det är egentligen i ett enda avseende som man enligt uppgift verkligen skall behålla planerna orubbade, och det gäller sysselsättningen. Man skall trots bantningen av projektet ha samma ökning i sysselsättningen som ursprungligen tänktes. Kan industriministern förklara hur det går till? Trots att man bantar projektet skall det ge samma sysselsättning som man ursprungligen angav. Den förklaring som har framkommit här i dag är att när man ursprungligen beräknade sysselsättningen i Stålverk 80 och angav den till 2 300 å 2 700 anställda, hade man även där räknat fel. Förnyade beräkningar mot slutet av förra året visade att antalet sysselsättningstillfällen egentligen skulle behöva vara 3 500 exkl. valsverk ihop med Krupp för att tillverka de här tonnen. Vad som nu har hänt är att man har bantat sysselsättningen från vad den skulle ha varit enligt de ursprungliga planerna, nämligen 3 500, till kanske 2 500. Dessutom har man tvingats plocka bort de 600 sysselsättningstillfällen som valsverket tillsammans med Krupp skulle ge. Den bild som framkommer här i vad gäller sysselsättningen — och den ges inte självmant av regeringens företrädare — är en helt annan än den man har försökt ge uppe i Norrbotten. Eftersom jag nyligen har besökt Norrbotten vet jag precis hur resonemangen där går. Man har svårt att förstå hur det skall vara möjligt att sysselsättningen skall öka i oförändrad omfattning trots bantningen. Någon förklaring har man inte fått; ja, någon sorts förklaring har ju tidigare givits. Slutsatsen är att även i vad gäller sysselsättningen är det en klar bantning i förhållande till vad ett fullföljande av de ursprungliga planerna verkligen skulle ha inneburit. Till avigsidorna med vanskötseln av Stålverk 80-planerna hör att läget i det gamla NJA blivit mer eller mindre krisartat. Förlusterna förra året var katastrofala, och det mesta tyder på att förlusterna för i år kommer att bli lika stora. Under de senaste åren har man haft omfattande investeringar, men ändå har man inte hamnat på rätt bog. Valsverken vid NJA håller på bli omoderna. Produktinriktningen har visat sig alltför ensidig. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att de nya stålverksplanerna satt gamla NJA i skuggan. Att det gamla NJA verkligen kommer i skuggan visas klart av ett uttalande som industriministern gjorde i en av våra debatter här förra året, närmare bestämt i februari, då han bl.a. förklarade: ”NJA hade på sitt ordinarie investeringsprogram en utbyggnad av den egna valsningskapaciteten i det ”gamla” stålverket. Efter beslutet om Stålverk 80 var det emellertid tveksamt om NJA kunde ta på sig ett finansieringsansvar för en egen valsverksutbyggnad varför denna investering måste skjutas på framtiden.” Mot denna bakgrund ställde jag en fråga till industriministern förra hösten om vad man kunde göra för att stärka järnverkets framtida möjligheter.

Jag anser att det ställningstagande som industriministern då gjorde är ytterligare ett exempel på näringspolitisk inkompetens. Projektet Stålverk 80 lanserades under valrörelsen 1973. Det befinner sig fortfarande på ritbordet och knappast det. Dessemellan har papperskorgarna fyllts med ohållbara planer. Den proposition som industriministern i dag framlägger är vagare i konturerna än den som förelades riksdagen 1974 om Stålverk 80. Projektet är nu tidsmässigt längre från sitt förverkligande än det tänktes vara när riksdagen först beslutade om det. År 1974 beslutade vi om verket, och man tänkte sig produktionsstart fem år därefter. Nu, 1976, tänker man sig, trots att två år har gått, att produktionsstarten vid det nya verket kanske inte blir förrän sex år därefter. Tanken på en strålande lönsamhet har förbytts i förhoppningar om att hålla nere förlusterna. Regeringen ber riksdagen nu fatta ett principbeslut utan att det föreligger några lönsamhetsberäkningar. Förödmjukelsens lärospån för regeringen skulle vara välkomna om inte planhushållningens apostlar fortfarande försökte inbilla sig och andra att den socialdemokratiska regeringen måste bestämma alltmer i näringslivet. Från moderat sida har vi drivit tanken att Luleå borde kunna utvecklas till ett verkligt stålcentrum. Det gjorde vi 1974, vi har gjort det dessförinnan och vi gör det fortfarande. Men vi har respekt för kravet på att planer måste utformas och sättas i verket med stor sakkunskap. Redan när planerna på Stålverk 80 först kom fram i valrörelsen 1973 gjorde jag ett TT-uttalande, där jag konstaterade att om industriministern vore seriös och inte bara ute på röstfiske borde de bedömningar och utredningar som skulle ligga till grund för ett beslut redan ha genomförts. Utvecklingen har bekräftat riktigheten i en sådan iakttagelse. När vi behandlade propositionen i riksdagen 1974, reserverade moderaterna sig till förmån för en annan utformning av stålverksplanerna, nämligen den att man skulle söka samarbete med andra privata företag för att försäkra sig om att största möjliga sakkunskap skulle tillföras projektet. För ett år sedan framhöll vi att eftersom planerna hade utformats så illa och uppläggningen varit så svag måste man uppdela stålverksutbyggnaden i två etapper. Vi krävde också redan från början att man skulle vidta energiska åtgärder för att stimulera sysselsättningen i Norrbottens inland och då även i Tornedalen. Jag har, herr talman, velat göra dessa påpekanden dels för att understryka att vi är positiva till tanken på att göra Luleå till ett hållfast stålcentrum, dels för att visa att vi inte endast i efterhand kritiserar regeringens hantering. I den rad av interpellationsdebatter om den här saken som vi hade föregående år fäste jag också, utan att industriministern tog något större intryck av det, uppmärksamheten på de omfattande risker som är förenade med detta projekt. Vi kommer att ta ställning till den nu framlagda propositionen med samma respekt för att det behövs fackmannamässighet och inte politisering av företagssatsningar, om man skall skapa sysselsättning och få till stånd utveckling på sikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation — det hör ju till skick och fason — men jag vill tillfoga att innehållet sannerligen inte är så mycket att tacka för. Man tar tillbaka löften som tidigare utfärdats. Man bekräftar egentligen alla våra onda aningar. Som norrbottning måste jag säga att statsrådets besked i interpellationssvaret verkligen inte fyller mitt bröst med glädje. Det hela ger bilden av dåligt maskerad reträtt inför de krafter som vill stoppa den industriella utvecklingen i Norrbotten och som vill behålla den landsändan som råvarukälla och befolkningen där som bekväm arbetskraftsreserv. I regeringspartiets propaganda inför valet 1973 lät det som om Stålverk 80 skulle innebära lösningen på alla problem. Näringsutskottets ordförande Ingvar Svanberg målade upp perspektivet av en förädling som inte skulle handla bara om 4 eller 6 miljoner ton utan om 13 miljoner ton eller mera. Av de stolta visionerna finns det nu bara kvar lukten av skämt valfläsk. Av det förslag som Rune Johansson en gång lade fram och som kallades Stålverk 80 återstår ett krympt projekt eller, som landshövding Ragnar Lassinantti uttrycker det, ett invalidiserat stålverk. Vi hälsade beskedet om Stålverk 80 med tillfredsställelse. Vi trodde på det, liksom så många andra norrbottningar som aldrig lärt sig inse förnuftet i att länets råvarutillgångar skall plundras ut i stället för att förädlas på hemmaplan. Men desto större blev besvikelsen över det som senare har skett. Trots alla de mångordiga förklaringar som regeringen nu svänger sig med för att förta intrycket av svek och reträtt kvarstår faktum att Stålverk 80 kommer, om riksdagen inte säger nej, att krympas på ett drastiskt sätt. Vad är det som planeras? Ja, när det gäller den etapp som i det ursprungliga förslaget betecknades som en första etapp skärs produktionen ner från 4 till 2,5 miljoner ton. Man nära nog halverar de ursprungliga planerna. Jag betraktar det här som att tankarna på en stor norrbottnisk vidareförädling har skjutits på framtiden. Rovdriften med våra malmtillgångar skall fortsätta, och LKAB får liksom tidigare fria händer att på export sälja den oförädlade malmen. Det är herrarna i Grängesbergsbolaget som triumferar och det är regeringen som retirerar. Det nya förslaget växte fram med förklaringen att man ”anpassar sig till en ny situation”. Ja, visst anpassar man sig. Men till vad?

att fästa uppmärksamheten på det svek som förbereddes. Han kunde inte medverka till att projektet sjabblades bort. Han gick i vrede över att statliga toppfigurer i regeringens närhet hade fria händer att baktala och sabotera projektet Stålverk 80. Regeringen säger att man anpassar sig till en ny situation, när man krymper stålverksplanerna, men den förutvarande disponenten för NJA tror lika stenhårt som tidigare på projektet. Efter sin avgång gav han en intervju för Aftonbladet den 5 mars, där han bemötte talet om att det inte går att finna avsättning för stålet. Han sade där bl.a.: ”Stålverk 80 är bland det största som hänt Sverige. Vi har ett internationellt gensvar för våra planer. Så ska alltihop saboteras av småhandlare. —- —-—- Vi har gruvorna, malmen, de andra råmaterialen, vi har järnvägen, arbetskraften, hamnen, energin. —-- Det finns möjligheter till avsättning av 10-20 milj. ton till valsverk runt omkring i Europa i början av 80-talet.” Det var alltså den verklighet som stod framför den förre NJA-disponentens ögon. Det var underlaget för hans optimism när det gällde Stålverk 80. Och eftersom man på senare tid har talat om Edström som den som kan syssla med samordningen av den svenska stålindustrin bör han väl betraktas som sakkunnig. När disponent Edström kände sig tvungen att avgå försökte man till en början framställa det hela som om det enbart skulle handla om samarbetsfrågor, en strid mellan starka personligheter. Men det var en pratbubbla som sprack ganska snart. I dag framstår sanningen kristallklar. Det handlade inte om samarbetssvårigheter mellan personligheter, det handlade i själva verket om principiellt olika uppfattningar om huruvida Norrbottens råvarutillgångar skall förädlas på hemmaplan eller säljas på export. Den här riksdagen skapade möjligheterna att bygga upp Stålverk 80. Det beslutet saboterades konsekvent av bl.a. toppfigurerna inom Statsföretag och LKAB. Och det är bakgrunden till en av de frågor jag ställt i min interpellation. Ja, de politiska förutsättningarna skapades, men i stället för att använda Statsföretags samlade kraft och resurser för att stötta upp disponent Edström och Stålverk 80 gjorde Statsföretags chef allt för att utså tvivel och misstro mot idén om Stålverk 80. Chefen för LKAB gjorde detsamma, och med de ambitioner han har när det gäller malmexporten är det naturligt. Hans åsikt är ju att malmen i största möjliga omfattning skall säljas på export. Nåväl! Åsikter kan man självfallet inte ta ifrån människor. Men det har ju inte räckt med att de haft åsikter. Och däri ligger enligt mitt förmenande det oerhörda. Däri ligger sveket. De tilläts använda sin ställning för att sabotera riksdagens och regeringens ursprungliga beslut. De har gått Grängesbergsbolagets ärenden direkt eller indirekt, de har företrätt den svenska storfinansen i kampen mot Stålverk 80. När man nu står här med regeringens besked om krympningen av Stålverk 80 måste man också fråga sig: Vilka starka påtryckningar kan ha utvecklats från det multinationella stålkapitalet, som också vill ha kvar Lapplandsgruvorna som storexportör av råmalm men som då måste se planerna på ökad svensk förädling som ett hot mot deras egna intressen? Det är frågor som måste ställas och som inte besvaras i Rune Johanssons interpellationssvar. Vi anklagar regeringen för den reträtt som man har försökt framställa som en ”anpassning till verkligheten”. När beslutet om Stålverk 80 kom hälsade vi detta som ett riktigt steg efter allt tidigare sjabbel med NJA. Man lät under många år det statliga NJA förfalla och slitas ner. Beslutet om Stålverk 80 ingav oss tron att regeringen äntligen skaffat sig mera kurage, äntligen gjort sig beredd att gå in för en offensiv på ett viktigt näringspolitiskt område. I den propaganda som skall förklara orsaken till att man vill halvera Stålverk 80 försöker man ibland spela ut olika landsändar mot varandra. Sysselsättningen inom varvsindustrin måste räddas. Resurser kanaliseras in i varvsnäringen. Varvsoch rederikapitalisterna måste hållas under armarna. Men man måste också fråga sig vilken roll detta spelar i sammanhanget. Det är en av de intressanta frågorna. Jag tycker att det vilar en otäck doft av utpressning över de senaste faserna i affären Stålverk 80, och de som drabbas av operationerna på toppnivå är framför allt människorna i Norrbotten. Det nya beslutet har framkallat en storm av vrede bland folket i mitt län. Nu framställs det nya projektet i en så presentabel förpackning som möjligt. Bl. a. heter det att nedskärningarna inte kommer att påverka sysselsättningen. Det låter förunderligt i de flesta människors öron. Ett nästan till hälften nedbantat projekt skulle alltså ge lika många människor arbete som det ursprungliga. Jag tycker att det här bara kan handla om två saker. Antingen är det bara en målsättning som har till syfte att lugna en vredgad och besviken folkopinion eller också är man beredd att belasta företaget med lönekostnader långt utöver det normala. Det leder mig också till frågan om man har för avsikt att köra hela företaget i bankrutt. Enligt planen för Stålverk 80 skulle investeringarna för ett ämnesverk med 1,1 miljon tons kapacitet kunna beräknas till 1800 kr. per ton. Ett ämnesverk för 4 miljoner ton skulle dra en investeringskostnad på 1 150 kr. per ton. Det är klart att summorna kan ha ändrats, men proportionerna kvarstår. Nedkrympningen innebär alltså att investeringskostnaden per producerat ton stål blir dyrare — det är den enkla logiken. Skall man dessutom ha samma arbetsstyrka som vid det ursprungliga projektet, ökar också arbetskostnaden per producerat ton stål med uppemot 50 96. Jag måste säga, herr statsråd, att jag lika litet som herr Burenstam Linder tror på uppgifterna om att antalet anställningar skall kunna bli detsamma. I varje fall strider det mot sunt förnuft att ett kraftigt nedbantat projekt skall ge lika många arbetstillfällen. Jag vill betrakta det som siffertrollerier i syfte att dämpa den opinionsstorm som har blåst upp. Den kurs man nu slår in på är ett återvändande till den gamla kursen att NJA skall vara något slags beredskapsföretag i ett av arbetslösheten hårt prövat län, inte en spjutspets för en bättre och offensivare näringspolitik, där staten, samhället, kraftigt skall flytta fram sina positioner. När statsrådet förnekar att det skulle ha funnits ett motstånd inom högsta ledningen för Statsföretag AB mot NJA och Stålverk 80 talar han mot bättre vetande. Den motståndsrörelsen har bedrivits fullt öppet och har dokumenterats av många, bl.a. av NJA:s förre disponent. Jag anser att om man skall få någon ordning på statsdriftens utveckling måste man också ha en annan personuppsättning på de ledande posterna, folk som med liv och lust och av principiell övertygelse slåss för att utveckla den samhällsägda sektorn av näringslivet. Så är det inte nu. Statsföretags chef Per Sköld, alltså en av de ytterst ansvariga för statsdriftens utveckling, skrev för en tid sedan i en borgerlig debattskrift bl.a.: ”Jag lägger inga politiska synpunkter på om staten skall äga företagen eller ej. Mina ambitioner för framtiden är inte högtflygande. Jag är ingen visionär.” Jag anser — och jag hoppas att Rune Johansson håller med mig, i varje fall i själ och hjärta — att det inom Statsföretag AB och i spetsen för resp. statsföretag måste finnas människor med riktiga principer, med visioner och med ambitioner för framtiden. Mot den bakgrunden ansåg jag det fullt befogat att ställa den andra fråga som finns i min interpellation, nämligen om inte händelseförloppet när det gäller Stålverk 80 aktualiserar personella förändringar i Statsföretag AB:s ledning. De krafter som nu har tvingat fram bantningen av Stålverk 80 är förvisso inte utan principer. De har registrerat en seger för principen att Sverige och framför allt Norrbotten i största möjliga utsträckning skall exportera råvaror och överlåta förädlingen till andra. De hyllar principen att Lapplandsmalmen kan förädlas med stor framgång i olika delar av världen men inte i Sverige, inte i Norrbotten. Det är de som har segrat, inte människor med socialistiska principer, inte människor med visionär lyftning, inte folket i Norrbotten. Och tittar man längre än näsan räcker är perspektivet egentligen förskräckande. Det handlar inte bara om att man krymper projektet i Luleå. Samtidigt som man gör det ger man nämligen klarsignal för fortsatt utplundring av Lapplandsgruvorna. Nu siktar LKAB in sig på nya rekordsiffror för att kompensera det sjunkande ekonomiska utbytet av malmförsäljningen. Man skall röva bort så mycket som möjligt för att vräka ut det på världsmarknaden. LKAB redovisar 2:65 kr. per ton netto för Kirunamalmen. Det kan väl knappast betraktas som en god affär. Malm som förädlas till stål, till valsade eller ännu högre förädlade produkter inbringar många gånger mer vid försäljningen. Det är också den vägen man måste gå om det skall vara möjligt att hushålla med viktiga naturtillgångar. Vi är kritiska mot den skogsskövling som förekommit i stora delar av vårt land, men skog växer ändå igen, malm aldrig. Det är också ett faktum som väger tungt i sammanhanget när vi kräver minskad råvaruexport och ökad förädling. Det har talats om resurser och höga för att inte säga orimliga kostnader i samband med Stålverk 80 i dess ursprungliga form — det kostade för mycket, sade man. Jag accepterar inte det resonemanget. Det tycks finnas obegränsade resurser när det gäller stödet till det privata näringslivet. Floran av bidrag och subventioner är nu så ymnig att det knappast går att hålla räkning på allt. Militärkostnaderna kommer i år att höjas till över 11 miljarder kronor. Viggenplan för 25 milj.kr. per styck beställer man dussinvis. Då finns det alltså gott om pengar. Men när det gäller ett projekt som måste bedömas som avgörande för Norrbottens framtid, och kanske för den svenska stålindustrins framtid, då sinar resurserna. Då måste de stolta planerna krympas. Det som vi betraktade som en första etapp i en storstilad expansion med målsättningen att huvuddelen av Norrbottensmalmen skulle förädlas på hemmaplan vill man kväva redan i dess linda. Storfinansen kväste upprorsförsöket gentemot den gamla kolonialpolitiken. Den fick hjälp av kretsar som besitter chefsposter inom statsföretagens ledningar. Regeringen vek sig inför trycket, och nu har man bara kvar ambitionen att försöka maskera reträtten så skickligt som möjligt. Det är sorgligt, över måttan sorgligt. Men kampen är inte slut. Folkopinionen i Norrbotten har vaknat och kommer att kämpa vidare för det enda vettiga på längre sikt: bättre hushållning med naturtillgångarna, förädling i stället för rovdrift. Regeringen borde stödja sig på den progressiva folkopinionen i stället för att ge efter för trycket från höger och från svenskt och utländskt storkapital.

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Folkpartiet ställde sig bakom idén att etablera ett nytt stålverk i Luleå. Vi var naturligtvis medvetna om att det gällde ett riskfyllt projekt med många osäkra faktorer. Vi var också medvetna om att vi i hög grad var tvungna att förlita oss på de bedömningar av projektets lönsamhet som regeringen presenterade. Utgångspunkten för den här tvärsigenom positiva attityden till en stålverkssatsning i Luleå som idé är inte minst insikten om att vi behöver skapa fler arbetstillfällen i den här delen av landet. Ett stålverk i Luleå skulle ge jobb åt många och bilda basen för en fortsatt industriell utbyggnad i området. Nu har de ursprungliga planer som vi diskuterade här i riksdagen för två år sedan fått göras om. Om det nya projekt som presenterats i en proposition i dag, som ingen av oss ännu hunnit läsa, kan ge det antal jobb som utlovades 1974, om de nya marknadsbedömningar som nu görs är riktiga och om de kostnadsberäkningar som läggs fram är realistiska — om allt detta vet vi ännu ingenting. Det får den kommande riksdagsbehandlingen utvisa. Men klart är, herr talman, att riksdagsbehandlingen den här gången måste bli väsentligt mer kritisk och väsentligt mer ifrågasättande än för två år sedan då principbeslutet togs. För vad som varit typiskt för hela Stålverk 80-affären är ju hur dåligt underbyggda regeringens förslag varit även på viktiga punkter, hur ovillig man varit att lyssna till sakkunnig och konstruktiv kritik och hur rädd man varit för insyn från riksdagens sida. Typiskt nog vill industriministern i sitt svar till mig i dag inte vidgå någonting av den kritiken. På min fråga om han anser att beredning och planering hittills varit tillfredsställande blir hans svar ett obetingat ”ja”. Han har fullt förtroende för alla som sysslat med denna fråga och uppenbarligen även för sig själv. Någon anledning till kritik finns inte. Att projektet under de här två åren ständigt skiftat gestalt, att kostnadsberäkningarna visat på ständiga fördyringar, att rader av ansvariga för projektet hoppat av i protest — ingenting av detta finner industriministern på minsta sätt anmärkningsvärt. När riksdagen på våren 1974 fattade sitt första beslut om Stålverk 80 byggde projektet på idén att vi skulle exportera stålämnen i stor skala. Marknaden härför ansågs mycket gynnsam, näst intill omättlig. Kapaciteten i Luleå skulle i varje fall i första omgången bli 4 miljoner ton stålämnen per år. När riksdagen ett år senare andra gången hade anledning att fatta ett beslut om stålverket — då gällde det en aktieteckning i Statsföretag AB på 175 milj.kr. — hade projektet visserligen hunnit bli en miljard eller mer dyrare, men det var i övrigt samma projekt vi tog ställning till. Ingenting som gör en omprövning motiverad har inträffat, försäkrade industriministern. Men tydligen dröjde det bara någon eller några månader —- om ens det — efter denna förklaring av industriministern i riksdagen innan han själv och projektledningen var inbegripna i planeringen av någonting helt annat. Den marknadsbedömning som i april ”var tillräckligt välgrundad för att riksdagen skulle fatta sitt beslut” blev under förra sommaren plötsligt en helt annan. De planer man presenterat för riksdagen om stålämnesexport i stor skala hade man nu i stort sett övergivit. Nu skulle man väsentligen satsa på valsade produkter, för vilket man behövde ett eller helst två valsverk. Vad man nu sysslade med var i långa stycken ett helt annat, mycket större och mycket dyrare projekt än det man hade fått riksdagens godkännande för. Men omprövningarnas tid var uppenbarligen inte slut med detta. Snart nog framträdde stålverksplanerna i ännu en skepnad, nu väsentligen ban tade. Kruppkoncernen var borta ur bilden. Stålverk 80 var på väg att bli Stålverk 81 eller 82. Ämnesproduktionen skulle skäras ner från 4 miljoner ton som man hade utlovat i 1974 års proposition till 2,5 miljoner ton. Det enda som skulle vara oförändrat var antalet sysselsatta. Vad man än skulle syssla med, oberoende av investeringskostnader och oberoende av produktionsvolym skulle det bli lika många jobb uppe i Luleå. Det fanns nämligen en rörlig faktor, kostnaderna, och när det gällde dem hade man uppenbarligen inga som helst hämningar.

Det var mot den bakgrunden, och efter att ha läst om hur först en hel rad toppkrafter bland de anställda, sedan alla branschexperter i styrelsen och till sist också NJA:s verkställande direktör hoppat av, alla från olika utgångspunkter förebärande kritik mot planeringen av Stålverk 80, som jag ställde min fråga till statsrådet om hur han anser att den här saken skötts. ”Bra”, menar Rune Johansson. Han finner, som jag nyss sade och som han själv också nyss sade, ”ingen anledning till kritik av beredningen och planeringen av Stålverk 80”. Jag föreställer mig, herr talman, att industriministern i varje fall utanför den innersta kretsen av kvarvarande ansvariga är ganska ensam om uppfattningen att planeringen av Stålverk 80 inte motiverar ett enda litet frågetecken. Vi andra ser ganska många sådana, både stora och små. Vi kanske borde ha upptäckt en del av dem tidigare. Men vi utgick t.ex. från att de bedömningar som Rune Johansson och hans departement gjorde byggde på en allsidig belysning av föroch nackdelar med olika lösningar, att också kritikerna fick komma till tals, att de som var ansvariga för projektet till sist ändå trodde på vad de skulle genomföra. Men så har det uppenbarligen inte gått till. I stället för att lyssna på de kritiska rösterna har man ifrågasatt deras ärliga uppsåt, som när det gällde Industriförbundsekonomerna, utåt förtigit deras invändningar, som när det gällde kritiska röster inom industridepartementet, låtit dem försvinna ur bilden, som när det gällde de ledamöter i NJA:s styrelse som tyckte att projektet var på väg att gå snett. När man nu sent omsider i stort sett ändå måste ge kritikerna rätt, får vi av statsministern, som ryckt ut till bröders hjälp, veta att det bara rör sig om ”det som är planeringens konst: att förändra planeringen så att den hela tiden passar verkligheten”. Men vad är det då i verkligheten som förändrats? Så sent som för ett år sedan — flera talare har redan påmint om det — förklarade industriministern här i kammaren att de ”fakta som låg till grund för riksdagsbeslutet” — 1974 alltså — ”inte ändrats. Beslutet måste fullföljas. Man kan inte hänvisa till att marknadens förutsättningar eller några andra förutsättningar nu blivit helt andra än de var tidigare.” Är det inte litet svagt då att, som industriministern gör i sitt svar, hänvisa till oljekrisen? För det första var den ett faktum redan på våren 1974. För det andra har industriministern faktiskt redan intecknat oljeprisinflationen, dels när han i april förra året förklarade att det ursprungliga projektet, som då fortfarande var detsamma som det som lades fram 1974, skulle bli så där 900 miljoner dyrare, dels litet senare, och i själva verket en andra gång, då vi fick veta att fördyringen skulle bli I å 11/2 miljard utöver vad man tänkt sig från början.

Det borde rimligen också te sig litet besvärande för regeringen i dag att påminnas om de våldsamma utfall man gjorde mot oppositionen för att den, när larmrapporterna om kraftiga fördyringar började komma, ville återförvisa ärendet till utskottet för att få några veckors betänketid.

Om människorna i Luleå haft anledning att känna oro, borde de snarare ha riktat sin oro mot en regering som vägrat erkänna sina egna misstag än mot dem som på ett tidigt stadium framfört kritik mot projektets inriktning och som gjort det från den positiva utgångspunkten att projektet borde komma till stånd. Det finns också, apropå känslorna hos människorna i Norrbotten, verkligen anledning att fråga sig hur det egentligen, enligt den nya versionen av stålverket, kommer att bli med sysselsättningen. I svaret säger industriministern: ”Minst 2 300 nya sysselsättningstillfällen, dvs. samma antal som beräknades för det ursprungliga projektet, skall skapas vid NJA.” Den här formuleringen är faktiskt litet försåtlig. I propositionen från 1974 står det nämligen så här: ”För perioden 1974-1980 förväntas en ökning ske med ytterligare ca 1000 på grund av uppförandet av koksverket och det planerade investeringsprogrammet för åren 1973-1976. I denna beräkning ingår inte de 2300 som erbjuds arbete genom till komsten av Stålverk 80. Antalet anställda vid NJA år 1980 kan således uppskattas till omkring 7 600.” Eftersom industriministern i sitt svar talar om 2 300 nya jobb vid NJA och inte vid Stålverk 80 som det talas om i propositionen, kan detta innebära att det i själva verket rör sig om 1 000 personer färre än i de ursprungliga planerna. Varför säger man i så fall inte det rakt ut? Eller är det bara så att svaret på den här punkten är litet otydligt? Ett besked är faktiskt nödvändigt. Kommer det fortfarande, med de nya planerna, att vara 7600 anställda totalt vid NJA 1980, eller blir det färre? Blir det färre har man inte levt upp till de löften som givits. Både herr Burenstam Linder och herr Lövenborg har varit inne på samma sak. De har ställt sina frågor från en annan utgångspunkt. De har frågat sig hur det egentligen kan komma sig att man kan utlova samma antal anställda i det projekt som nu kommer att presenteras för riksdagen och som till sin produktionsvolym nästan bara är hälften av det man talade om 1974. Någonstans måste man uppenbarligen ha räknat fel. Har man gjort det ökar det knappast tilltron till de ansvarigas förmåga att sköta detta projekt. Herr talman! Jag började med att säga att folkpartiet haft en positiv inställning till idén att bygga ett stålverk i Luleå. Det har vi fortfarande. Men vi är naturligtvis för den skull inte beredda att utan mycket ingående granskning i alla avseenden säga ja till just den uppläggning av projektet som regeringen presenterar. Vi måste ha reella möjligheter till insyn och till alternativ bedömning. Det är inte utan att det behovet understrukits ytterligare efter vad industriministern haft att säga i dag. Inte ett ord av förklaring, än mindre av beklagande, till den för alla uppenbara oredan i planeringen av Stålverk 80. Inte en kommentar ens till hur det kan komma sig att det förvaltningsbolag för den statliga företagsverksamheten som riksdagen byggt upp, Statsföretag, i stort sett helt varit bortkopplat i den här affären. Är det ett mönster för framtiden eller har Statsföretag hållits kort bara därför att man i dess ledning haft en annan mening om hur affärerna med Stålverk 80 borde skötas?

Här har vi alltså haft en Statsföretagsledning, som visserligen en gång fattat beslut om projektets igångsättning men som därefter, om man får tro pressuppgifter och intervjuuttalanden även från högt uppsatt håll, tycks ha fått lita till pressen för att få veta hur det fortlöper. Här har vi haft en NJA-styrelse som varit djupt splittrad och här har funnits en projektgrupp, som trots att den är underställd NJA-styrelsen ändå på direktorder — uppenbarligen — från industridepartementet i slutfasen utan styrelsens vetskap planerat för ett helt annat projekt än det man i styrelsen trodde var det aktuella. Här har inte minst funnits en industriminister som i varje fas av projektets förvandling förklarat att just den senast aktuella lösningen är den enda riktiga. Tydligen har det slutligen, om man får tro pressen, varit så att den uppstramning som nu till sist möjligen har kommit till stånd har blivit en följd av att projektchefen Friberg bildligt eller rent av bokstavligt gick upp till industridepartementet, slog näven i bordet och frågade vad det egentligen är för slags projekt man skall planera för. Det var, herr talman, för att få rimliga möjligheter till insyn i den här verksamheten som folkpartiet för ett år sedan föreslog att till riksdagens näringsutskott skulle knytas en från regeringen fristående expertgrupp med tillgång till alla handlingar. Om detta uppslag fick vi från Ingvar Svanberg, styrelseledamot i NJA och socialdemokratisk gruppledare här i kammaren, veta att det var ungefär det dummaste han hört. Han liknade den tänkta gruppen vid ”ett slags kvalificerade spioner mitt inne i NJA, men inte anställda där”. Så kan det låta, när en ledande socialdemokrat konfronteras med förslag till bättre parlamentarisk kontroll över den största statliga företagssatsning riksdagen någonsin givit sig in på och den mest omfattande enskilda industrisatsningen över huvud taget i Sverige. Dess bättre har regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen valt att falla till föga också på den här punkten. Vi kommer att få fristående experter knutna till näringsutskottet, och de kommer uppenbarligen att få en mycket viktig uppgift när det gäller att reda ut vad i den nya propositionen om stålverket uppe i Luleå — vad det skall komma att kallas i fortsättningen — som bara är politiska löften och vad som kan ge sysselsättning och exportinkomster. Att låta Luleå expandera som stålcentrum är en bra idé. Vad debatten gäller är om vi kan lita på Rune Johanssons möjligheter att förverkliga den.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för hans svar på min interpellation, men dess värre måste även jag uttala en viss besvikelse över svarets innehåll. Där finns föga av substans eller av konkreta ting men — så när som på en punkt — desto mer av allmänna deklarationer närmast av partiprogramstyp. Ett exempel. Interpellationssvaret slutar med orden: ”Vi är beredda att i positiv anda pröva alla seriösa projekt.” Ja, herr talman, vem i herrans namn är inte beredd till det, vare sig det är fråga om politiska partier, organisationer eller andra? Det var inte sådana allmänna deklarationer som jag efterlyste i min interpellation utan mera konkreta ting. Industriministern gör vidare följande uttalande — också det av programmatisk karaktär: ”Att slå vakt om sysselsättningen är en grundsten i den socialdemokratiska politiken.” Jag frågar ännu en gång: I vilket partis program är inte detta en grundsten? Det torde förekomma i alla sammanhang och hos alla politiska riktningar. Men det finns partier som mer eller mindre starkt markerar denna inställning. Jag vill då ge socialdemokratin det erkännandet att man starkt markerat nödvändigheten av att slå vakt om sysselsättningen. Men det har även vi i centern gjort, och det finns anledning för mig att understryka den saken. Vårt parti har slagit fast grundsatsen om arbete åt alla och nödvändigheten av att förverkliga denna, vilket översatt i konkreta termer betyder en målsättning om minst 400 000 nya jobb fram till början av 1980-talet. Industriministern fortsätter sedan att tala om hur duktig den socialdemokratiska regeringen varit när det gällt att förbättra sysselsättningen här i landet, särskilt i förhållande till utvecklingen utomlands där det varit svår depression och hög arbetslöshet. Han talar bl.a. om att sysselsättningen ökat med 200 000 personer de senaste åren i Sverige, och det är ett mycket intressant konstaterande i det här sammanhanget. Det är för den delen också ett mycket välbekant faktum, och det är glädjande för oss att vi haft en sådan utveckling. Men eftersom herr Johansson är industriminister och har det högsta ansvaret även för energipolitiken — energin och energiförbrukningen spelar f. ö. en mycket stor roll i Stålverk 80 — finns det anledning att komplettera uppgiften om de 200 000 nya jobben med ytterligare en uppgift, ett mycket intressant faktum. Under den tid som dessa 200 000 nya jobb har tillkommit — alltså under de senaste åren — har energiförbrukningen i landet minskat med ungefär 4 1/2 96. Det förhållandet borde lysa i eldskrift över den svenska scenen, eftersom industriministern och hans chef herr Palme ständigt söker slå i svenska folket att en ökning av sysselsättningen i ett högindustrialiserat samhälle som det svenska kräver en motsvarande ökning av energiproduktionen. Det är, herr talman, som bekant ett gammalt beprövat demagogiskt knep att upprepa en osanning tillräckligt många gånger — till slut börjar "då folk att tro på den. Industriministerns svar till mig visar att talet om att sysselsättningen är hotad, om inte industrin ständigt tillförs ökad energivolym, är en myt, och den avslöjas så snart den konfronteras med verkligheten.

Om det någonsin med förkrossande tydlighet har avslöjats vilken mytbildning talet om det strikta sambandet mellan energiökning och sysselsättningsökning utgör så är det i detta avsnitt av industriministerns svar. Jag vill därför rikta en fråga till Rune Johansson: Är det inte, bl.a. mot den här påtalade bakgrunden, dags för regeringen att dämpa sin kampanj mot centern för ovederhäftighet och aningslöshet, när vi hävdar att i ett högt utvecklat industrisamhälle en ökning av sysselsättning och energitillgång inte förutsätter varandra? Herr talman! Jag återkommer till den sista frågan i min interpellation, som löd: ”Vilka fakta underbygger regeringens garantier för oförändrad sysselsättningsökning trots den aviserade nedbantningen av stålverksprojektet till nära halva den ursprungliga storleken?” Jag har inte fått något svar på den frågan trots att det ju är en utomordentligt viktig fråga. Industriministern säger bara kort och gott att han tidigare i dag på frågor av bl.a. herrar Ullsten och Burenstam Linder rörande Stålverk 80 redovisat att projektet i sin nya utformning kommer att innebära den nämnda sysselsättningsökningen. Jag har letat i detta svar till herrar Ullsten och Burenstam Linder men har inte kunnat finna de fakta som jag frågat efter. Jag måste liksom föregående talare här i dag säga att detta är ett märkligt uttalande rörande ett ovanligt märkligt förhållande. Man har här att göra med ett av de största industriella projekten i svensk historia, ett industriellt projekt som kostar massvis med energi, som kräver tusentals nyanställda för att förverkligas och som kostar oerhört mycket kapital — miljardinvesteringar. Men framför allt kräver det många nyanställda, och det har man glatt sig åt i Norrbotten och det har vi glatt oss åt överallt i landet. Plötsligt bantas detta projekt ned till nästan hälften, och vips står företrädare för regeringen med industriministern i spetsen uppe på estraden och säger att detta spelar ingen roll. Nedbantningen inverkar nämligen inte på sysselsättningen. Det blir precis lika många sysselsatta ändå. Omvänt skulle det alltså kunna vara så att om man hade detta projekt att starta med och plötsligt fördubblade det, skulle det inte innebära någon ytterligare sysselsättningsökning. Det är verkligen ett märkligt förhållande, och det tarvar en närmare förklaring. I sådana här djupt allvarliga industriella sammanhang kan man inte arbeta med något slags tusen-och-en-natt-saga, där man gnider på en magisk lampa och vips finns det samma sysselsättning oavsett hur stort eller litet projektet är. Det är andra fakta som gäller i sådana sammanhang, och dem har jag efterlyst, men jag har inte fått dem framlagda. Jag tror det är synnerligen angeläget, inte minst för industriministerns egen prestige, att han närmare förklarar detta som vi tycker oförklarliga förhållande. När det gäller de mindre och medelstora företagen och möjligheterna att utnyttja dessa för att få till stånd ett mera diversifierat näringsliv i Norrbotten är ju svaret välsinnat men delvis mycket allmänt hållet, och det som sägs är trots allt mot bakgrund av verkligheten ganska motsägande. Industriministern anför i sitt svar att han vill understryka att regeringen ”givetvis fäster mycket stor vikt vid dessa företags möjligheter att bidra till en fortsatt industriell utveckling och expansion”. Industriministern säger vidare att som jag väl känner till har statsmakterna också satt in omfattande åtgärder för att främja utvecklingen inom dessa mindre företag och att regeringen skall fortsätta med den politiken genom att ge företagareföreningarna ökat stöd. Ja, detta är gott och väl, och jag har heller aldrig förnekat att man på regeringssidan haft ambitioner att öka företagareföreningarnas resurser och att sätta in branschfrämjande åtgärder på olika sätt — för resten på ett sätt som vi i många sammanhang inte har godtagit när det gäller sammanslagningsoch fusionsraseriet, vilket vi inte har ansett vara någon som helst lösning på problemen. Men samtidigt som man betonar detta, och samtidigt som regeringen säger sig vara så utomordentligt intresserad av de små företagen att den vill på alla sätt bidra till att främja deras utveckling, finns diskrimineringen av de små företagen kvar.

Sådana branscher kan nämnas som tekoindustrin å ena sidan och plastindustrin å andra sidan. Vi har sagt att de mindre företagen nästan håller på att kvävas i ett blankettifyllningsraseri, av att behöva fylla i formulär som är onödiga men som de ändå tvingas att på fritid arbeta med, och vi har sagt att de mindre företagen inte har möjlighet, när de inte drivs i aktiebolagsform, att använda sig av exempelvis investeringsfondsprincipen. Detta för att nämna några exempel. Allt detta är en verklighet som svär emot de vackra deklarationerna av partiprogramskaraktär. — Även om detta inte direkt hör till Stålverksdebatten, så vill jag i alla fall ha det sagt i det här sammanhanget, eftersom industriministern i sitt svar till mig så pass utförligt har uppehållit sig vid småföretagens situation. Jag vill samtidigt säga, när det talas om att man skall satsa på företagareföreningarna, att det också är gott och väl men att man inte får överdriva företagareföreningarnas betydelse eller, rättare sagt, deras möjligheter att klara alla problem. Företagareföreningarna kan inte bli något slags Mädchen fär alles här i landet som klarar varje uppkommande problem inom industrin och inom småföretagsamheten, utan de måste kompletteras med andra åtgärder. En sak som jag tidigare flera gånger har efterlyst, vilket jag också gör i det här sammanhanget, är ett svar på frågan: Varför utnyttjar man inte de utomordentliga kunskaper, erfarenheter och resurser som finns hos organisationerna inom näringslivet och försöker sammankoppla dem med den verksamhet som företagareföreningarna bedriver? — Men vi får väl tillfälle att debattera företagareföreningarna i en annan debatt. Jag låter det därför stanna vid de här anmärkningarna. Det räcker alltså inte att bara stärka företagareföreningarna och att varje gång sätta sin lit till företagareföreningarna, framför allt inte när det gäller att lösa problemen uppe i Norrbotten. Där måste det andra ting till, och här finns det faktiskt en del intressanta uppslag. Industriministern säger att han är beredd att satsa på de mindre och medelstora företagen och på den mindre industrin. Men frågan är hur man skall bära sig åt för att ge de mindre industriföretagen i Norrbotten intressanta och meningsfulla uppgifter. Det ligger naturligtvis nära till hands att koppla ihop detta problem och dess lösande med utvecklingen av stålverket och med den struktur som man ämnar ge stålverket. I sistnämnda avseende har målsättningen varit utomordentligt suddig: vi har inte kunnat få något grepp om vad det är för slags struktur som detta stålverk i slutändan skall ges. Jag har själv suttit i näringsutskottet och följt alla faserna i den långdansen, men jag har ännu inte i denna dag, när jag nu står i denna talarstol, blivit riktigt på det klara med vilken struktur det slutliga stålverket kommer att få. Hur skall det läggas upp med hänsyn till den framtida utvecklingen både inom stålbranschen och inom näringslivet i stort? Hur skall det läggas upp i förhållande till de mindre företagen? Det är alldeles uppenbart att man måste ge stålverket den strukturen att det kan bli en bas för utveckling av även mindre och medelstor industri, med andra ord kunna diversifiera näringslivet uppe i Norrbotten. Här finns uppslag som är intressanta och värda att ta vara på. Så sent som i dag skriver i en hörnartikel i Dagens Nyheter professor Eketorp, som är professor i järnets metallurgi på tekniska högskolan i Stockholm, en artikel som innehåller tänkvärda uppslag. Jag skall citera ett stycke ur hans artikel, för det är faktiskt tänkvärt. Han säger bl.a. så här: ”Låt detta Stålverk 80 specialisera sig på sådana produkter som lämpar sig för vidareförädling i småindustrier i Tornedalen och i övriga Norrbotten och Norrland. Bostadsbyggandet i Luleområdet behöver inte jagas upp. De omtalade arbetstillfällena kan skapas där människor bor. Energioch kapitalförbrukningen i det nu förlegade Stålverk 80-projektet står inte i rimlig proportion till de utlovade arbetstillfällena.” Herr talman! Det här är ett av flera uppslag, men som jag bedömer det ett av de mera intressanta, eftersom det så att säga slår två flugor i en smäll. Det ena är att vi har ett stålverk som vi vill utveckla och göra slagkraftigt för att genom det bereda så många människor sysselsättning som det över huvud taget är möjligt.

Man slår, som sagt, två flugor i en smäll och får alltså möjligheter att försörja även Norrbottens inland med arbetstillfällen.

Jag vill ansluta mig till den ambitionen; jag tror att Tisdagen den det är nödvändigt att man försöker stimulera storindustrier till att slå 20 april 1976 upp filialföretag i trakter där det finns människor som vill jobba med nya saker och där det finns tillgång till råvaror. Kommunikationerna Om Stålverk 80, = börjar också bli bättre, även om mycket släpar efter fortfarande, och m.m. det finns i varje fall tillräcklig grund för storindustrier att lägga filialföretag där. Jag vill bara knyta en reflexion i det här sammanhanget till herr industriministerns uttalande — han har kanske själv varit inne på den tidigare — nämligen att man naturligtvis får vara väldigt varsam när man ger ekonomiskt stöd för etablerande av filialföretag så att det inte uppstår ojämlikhet och orättvisa inom den bransch där ett sådant filialföretag arbetar.

Jag tror att den kritiken bara delvis är riktig, men det ligger ändock något i den. Jag vill inte framföra någon som helst anklagelse mot sättet att hantera det här problemet i det förflutna, bara fästa uppmärksamheten på att det uppenbarligen är nödvändigt med varsamhet utifrån de här aspekterna när man stimulerar storindustrier till att förlägga filialföretag till Norrland. Man måste då se till att samma behandling i ekonomiskt avseende kan bli möjlig även för andra, mindre företag i branschen som är lokaliserade till andra delar av landet. När det gäller min fråga om huruvida man ämnar igångsätta gruvbrytning i Pajala svarar industriministern ungefär som i en debatt han hade med herr Lövenborg den 12 februari, att ingenting kan sägas i dag, att det måste utredas ytterligare. Ja, herr industriminister, jag tror dock att det kan ligga en fara i att man utreder ihjäl projektet. Man får inte hålla på alltför länge när det gäller sådana här mycket angelägna saker och bara skylla på att utredningen inte är färdig. Man kan göra insatser med tillämpning av en grundprincip, nämligen att det inte alltid är nödvändigt att ha den rent privatekonomiska lönsamheten i sådana här sammanhang. Tyngdpunkten kan läggas på de samhällsekonomiska följderna. Då finns ju den s.k. offertprincipen tillgänglig. Om t.ex. LKAB skulle behöva göra en insats och inte få full lönsamhet enligt vanliga lönsamhetsberäkningar, så kan den samhällsekonomiska nyttan ändå väga över. Jag tror som sagt att det ligger en fara i att ständigt hänvisa 28 till utredningar, jag tror att det är dags att någonting konkret händer i detta sammanhang. Låt mig till slut, herr talman, knyta några mera principiella reflexioner till själva Stålverk 80-projektet även om jag varit inne på detta några gånger i samband med mina frågor. Jag vill då deklarera att vi från centerpartiet anser att detta stålverk är en nödvändighet av första rangen. Personligen har jag följt detta ärende i många år, inte bara därför att jag är född i Västerbotten och haft anknytning ännu längre norrut, utan också därför att jag haft ett rent politiskt intresse av saken. Voltaire sade en gång att om Gud inte fanns, så fick vi lov att uppfinna honom. Jag vill säga att om inte stålverket i Luleå fanns i dag, så fick vi lov att uppfinna det. Sedan är det en annan sak, herr talman, att när det gällt att planera och utveckla detta stålverk under beteckningen Stålverk 80 så förefaller det som om inte vår Herre hade varit med i hanteringen utan en helt annan potentat — så klantigt, så slarvigt och så summariskt som detta har skötts. Det är ju alldeles uppenbart att om man först fattar ett beslut om en sådan jätteutvidgning av ett industriprojekt som det var fråga om i detta fall och sedan — när man har fattat det politiska beslutet — börjar planera, då ligger det snubblande nära till hands att det blir slarvigt, summariskt osv. Vi har kommit in i ett nytt läge nu, och jag upprepar vad jag har sagt tidigare från denna talarstol: Varken jag eller centern har särskilt mycken lust att hålla på och rota i det förgångna och utkräva syndastraff. Vad vi har intresse av är framtiden. Vad som har skett, det har skett, och det har varit bedrövligt, den saken kan vi slå fast. Men att hålla på och älta och utreda i det oändliga hur det skedde, varför det skedde och vilka personer som var inblandade, det är ganska ofruktbart. Vad som är väsentligt är framtiden, hur det här stålverket kommer att gestalta sig och vilken struktur det kommer att få. Då vill jag återigen anknyta till vad professor Eketorp har sagt. Han har en frisk syn på detta. Det finns även andra som har det, och man bör ta vara på även deras uppslag och idéer. Professor Eketorp säger emellertid vidare: ”Stålverk 80 av i dag är konventionell teknik från i går. Inte en detalj är svensk utan allt tung utländsk utrustning. Svensk metallurgisk teknik är känd världen över. Varför får den inte visa vad den duger till?” Låt mig säga, herr talman, att om denna anklagelse är riktig så är den mycket allvarlig i flera avseenden. Om man när man planerar för 1980-talet — det heter ju Stålverk 80 — fortfarande använder gammalmodig konventionell teknik, måste det vara ett grundfel på hela planeringen och på hela projektet. Jag vet inte om detta är sant, jag bara konstaterar att en professor i metallurgi på tekniska högskolan påstår att det är så. Jag tror det är angeläget att industriministern svarar även på frågan: Är detta påstående sant eller är det överdrivet eller t.o.m. lögnaktigt? Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att man inte har använt sig av svensk metallurgisk teknik. Och det är inget överdrivet påstående från professor Eketorps sida, även om han råkar tala i egen sak, att svensk metallurgisk teknik är känd och välkänd världen över. Professor Eketorp frågar: Varför har den inte fått vara med i sammanhanget? Det är en fråga till att svara på. Jag skall citera de sista raderna i professor Eketorps artikel. Jag tycker att det kan vara en programförklaring, och jag vill gärna ansluta mig till den programförklaringen: ”Låt forskningsoch utredningsarbetet resultera i ett demonstrationsstålverk, där Sverige kan visa upp inte bara ny metallurgisk teknik utan även framtidens inspirerande arbetsmiljö, låga energiförbrukning och ansvarsgemenskap. En sådan PR vore värd några miljarder, som annars skulle gått till produktion av olönsamma stålämnen på direktexport. Det är hög tid att satsa på ett stålverk som kan bli en prydnad för sitt samhälle.” Jag tror det finns anledning att understryka dessa sista rader. Men då krävs det också en mycket grundlig planering, en frisk syn på ny teknik, på frihet från konventionell teknik, på beaktande av att Norrbotten inte bara består av Luleåregionen utan även av ett mycket stort inland som måste försörjas, bl.a. via detta stålverk. Vi har fått en proposition i dag. Vi har inte hunnit ta del av den ännu, men vi i centern ställer oss positiva till ett stålverk som kan uppfylla de nämnda förutsättningarna, och vi skall återkomma när vi närmare har studerat propositionen.